Fru talman! Jag är fullkomligt medveten om vad som står i den här handlingen. Jag var faktiskt inte ett dugg orolig innan jag gick hit. Avsnittet om digitala sändningar har jag antecknat under kvällen, eftersom jag blev lite oroad när Åke Gustavsson poängterade att de digitala sändningarna nu börjar. Jag ser alltså med stor oro på att man vilar tryggt i att detta har satt i gång. Vi vet av erfarenhet att det tar lång tid innan man har byggt ut någonting som är nytt och innan man har nått ut till alla delar av Sverige. Jag anser att vi är skyldiga att låta de funktionshindrade ta del av de sändningar som finns. Vi har en jämställdhet som gäller alla i hela samhället. Så sent som i dag hörde jag talas om en utredning om de funktionshindrade. Jag vet att det var ett pressmeddelande om det. Dessvärre har jag inte hunnit ta del av det. Det var synd att jag inte har hunnit läsa vad som stod där. Jag är övertygad om att man där trycker på det viktiga i att också funktionshindrade skall kunna ta del av allt som händer i samhället.
Fru talman! Det är klart att den tekniska utvecklingen i sig innebär att det skapas bättre förutsättningar för funktionshindrade att ta del av det utbud som finns både i radio och TV. Digitaliseringen medför ju en förbättring av ljudkvalitet och bildkvalitet. Men det innebär ju inte att man skall lägga locket på när det gäller de analoga sändningarna. Vi kommer att ha dem kvar under ett antal år framöver parallellt med de digitala sändningarna. Detta får inte vara någon signal till public service-företagen att man kan strunta i de analoga sändningarna och bara köra de digitala. Här måste arbetet också fortsätta. Om det har varit några oklarheter på den punkten, så vill jag gärna säga att detta är min uppfattning.
Fru talman! Tack, Åke Gustavsson. Det han nu sade värmer. Det känns att vi är på rätt väg, och vi förstår varandra.

Fru talman! Resurser till högskola och forskning är inte en oviktig fråga för ett samhälle i utveckling. Vi kristdemokrater anser inte att stora resurser nödvändigtvis innebär hög kvalitet. Men vi anser att resurser krävs för att hög kvalitet skall åstadkommas. Debatten i kammaren bör då i hög grad gälla på vilket sätt resurserna skall användas. De problem vi i dag har är bristen på tillräckligt många kompetenta medborgare som kan föra utvecklingen framåt i ett kunskapssamhälle. I dagsläget utbildas t.ex. inte ett tillräckligt stort antal civilingenjörer för att försörja våra stora industrier. Kompetensen finns inte att tillgå, åtminstone inte i efterfrågad omfattning, i Sverige. Detta får konsekvenser för näringslivets utveckling. Ett ytterligare exempel är att vi inte har tillräckligt med läkare för att tillsätta lediga tjänster. Vi ser framför oss en brist på specialistkunnande inom flera områden. Inte nog med att dessa yrkesmänniskor saknas, vi får härmed också problem med att få människor att forska och utveckla kunnandet ytterligare. Detta är ett samhällsproblem som växer och som du och jag i det här parlamentet har ansvar för att åtgärda. Fru talman! Varför har problemen med bristen på tekniker och läkare, som jag tog som exempel, uppkommit? Anledningar av olika art kan finnas. Men den allra tydligaste är nog ändå följande. I sin iver att få så många kunniga som möjligt på olika områden, vilket i sig är bra, har regeringen satsat för hårt på bredd snarare än på djup i högskoleutbildningarna. På åtta år har antalet registrerade studenter t.ex. ökat från 200 000 till 300 000. Det är en ökning med 50 %. Samtidigt har man fått problem med t.ex. rekrytering av lärare, uppbyggnad av bostäder och kringresurser av olika slag. Det har inte getts rimliga planeringsmöjligheter för högskolan. De har egentligen varit väldigt dåliga. Tyvärr kan man på goda grunder i dag anta att kvaliteten delvis har fått stå tillbaka till förmån för kvantiteten. Allt mindre resurser satsas på spetsutbildningar. Detta är nyckelutbildningar för att hålla sig i frontlinjen på kunskapsutvecklingen. Därtill saknas en tydlig strategi om hur och var forskningsresurser skall anslås för inte minst de nya universiteten. Det är förvånande, precis som Per Bill sade här tidigare, att man inte har följt upp sitt beslut om nya universitet genom att tilldela dem extra forskningsanslag så att de åtminstone fått basresurser för en forskningsverksamhet. Fru talman! Denna utveckling vill kristdemokraterna hejda. Vi anser att utbildningsplatserna skall byggas ut i en lugnare takt än den takt majoriteten har föreslagit och i stället ombesörja att det är god kvalitet på de som finns och att resurser ställs till förfogande för forskning. Det kommer en forskningsproposition med ny forskningspolitik. Det finns stor anledning att pröva anslagsnivån inför kommande budgethantering. Detta gäller varje lärosäte där vi vill ge möjlighet till att en egen profil med god forskningsmiljö säkerställs också på de små och medelstora högskolorna. Det är för övrigt rimligt att bedriva utbildning som överensstämmer med de studerandes val och med den forskning som bedrivs på lärosätet. På detta sätt kan olika verksamheter som till synes inte behöver samverka befrukta varandra, och de resurser som finns kan förvaltas på ett gott och effektivt sätt. Jag vill också ta upp de fristående teologiska högskolorna som faktiskt har en allt större studerandetillströmning. Det är beklagligt att de inte i dagsläget har fått del av den utbyggnad som övrig högskoleverksamhet har fått. Detta förklaras i betänkandet av att avtalet mellan skolorna och staten inte sades upp utan har förlängts. I och för sig förstår inte jag varför ett tilläggsavtal inte skulle vara möjligt i en sådan situation. Nu konstaterar vi läget och nu förutsätter vi i ett särskilt yrkande att regeringen i nästkommande budgetproposition tilldelar högskolorna ytterligare platser. Fru talman! Alla ambitioner med en ökad utbyggnad och ökad kvalitet på högskola och universitet och med tillgänglighet för alla saknar dock värde om det stannar vid idéer. Idéer som inte blir realiteter kommer inte att vara till nytta för vare sig samhället eller individerna. Vi vill som sagt dämpa utbyggnadstakten för att de om får platser skall kunna genomföra en utbildning av god kvalitet i begreppets vidare mening. Människor är hela. Försörjning och lärandemiljö finns för individen i ett sammanhang. Jag vänder mig mot att tala om utbildning ensidigt i form av erbjudna platser. Det handlar om människor som har möjligheter att tillgodogöra sig erbjudanden. Det nuvarande studiestödssystemet har tillåtits rasera en rad olika positiva effekter som fanns i det tidigare. Som exempel kan nämnas möjligheten till barntillägg. Jag själv hade t.ex. aldrig kunnat studera vidare om inte det hade funnits. I dag har mina döttrar sämre möjligheter i detta avseende än vad jag hade för 20 år sedan. Välfärden som byggts upp raseras av samma parlamentariska majoritet. Därför är det med stor oro vi kristdemokrater ser att regeringen inte prioriterar studiestödssystemet. och fortfarande har vi inte fått en senaste tidpunkt före vilken reformförslaget skall komma. Ingen av oss tror väl att framgångar i studier nås om de som skall lära inte får trygghet i sin försörjning. Såväl studerande som utbildningsanordnare och andra väntar på beslut om ett förbättrat studiestödssystem. Det är nödvändigt med tanke på att det nuvarande får icke önskvärda konsekvenser, nämligen i form av social snedrekrytering. Fru talman! Jag har anfört två viktiga aspekter på resurser till universitet och högskolor. Den ena gäller att dämpa utbildningstakten och använda mer resurser till ökat djup, spetsutbildningar och forskning för att gynna kvalitet och samhällets behov av utveckling. Den andra gäller att se till att de goda satsningarna kommer alla till godo oavsett vilken social bakgrund eller tillhörighet vederbörande har. För detta krävs ett förnyat studiestödssystem. Kristdemokraterna har naturligtvis fler synpunkter på den forsknings och högskolepolitik som förs. Vi ser fram emot propositionen om forskningens framtida organisation och återkommer i den debatten. Fru talman! För tids vinning yrkar jag bifall till reservation 1 men står naturligtvis bakom partiets övriga yrkanden och reservationer.
Fru talman! Centerpartiet har under hela 90-talet medverkat till den kraftiga utbyggnaden av grundutbildningen. Det har varit ett viktigt arbete både för att ge fler ungdomar chansen och möjligheten till högre utbildning men också för att på sikt stärka Sverige som helhet. Men för det kvantitativa språnget som många har pratat om krävs också att man för in ett kvalitativt motsvarande språng. Det måste innefatta fortsatta satsningar på forskning vid alla landets högskolor och universitet, inte minst vid de högskolor som nu kraftigt expanderar. Som bekant fick vi tre nya universitet vid årsskiftet. Vi är många som gläds åt det. Men samtidigt är vi också fundersamma över regeringens agerande. Utnämningar har gjorts, men inga resurser har kommit de nya universiteten till del. Vi är många som har frågat utbildningsminister Östros varför. Vi har frågat när de beslut kommer som man en gång har lovat. Vid ett par debatter har utbildningsministern lovat att pengarna skall komma under våren i vårpropositionen. Det är bara att hoppas att han den här gången håller fast vid löftet och inte ändrar sig. En förutsättning för att universitetstiteln skall betyda något är ju just att det får återverkningar i form av ökade resurser till forskningen och forskarutbildningen. För att de nya universiteten skall ha full möjlighet att uppfylla alla kriterier för en generell rätt att examinera inom forskarutbildningen krävs det en förstärkning av de fasta forskningsresurserna. De nya universiteten är ju inte färdiga bara med det att de får en utnämning. Det krävs ju också att man arbetar vidare och att man får en förstärkning av resurserna. Det är en lång process som man skall se över tid. Men med stöd av de nya resurserna kan man fortsätta att bygga ut forskarutbildningen och forskarorganisationerna för att fullfölja sina professorsprogram och därmed också stärka kvaliteten på våra nya universitet. För Centerpartiet är, som jag säger, innebörden av de här utnämningarna väldigt klar. Det är inte bara en titel som skall till. Det skall också innebära nya resurser till forskning och forskarutbildning. Ett universitet förutsätts ju kunna forska och utbilda forskare inom flera olika områden. Det här måste innebära att de nya universitetens forskningsanslag skall öka. Växjö och Örebro visar att forskningsresurserna uppgår till mellan 15 och 18 % av de totala anslagen. När det gäller de äldre universiteten varierar så klart forskningsandelarna. Luleå tekniska universitet har t.ex. 35 % av det totala anslaget. För Stockholms och Uppsala universitet uppgår andelen till mer än hälften. Det här är en orimlig skillnad i villkoren mellan de nya och äldre universiteten. Det är något som vi på sikt måste förändra och förbättra. Fru talman! Forskningen vid de mindre och medelstora högskolorna är också viktig för utbildningens kvalitet. Införandet av en examensordning har resulterat i ett principgenombrott för just de mindre och medelstora högskolorna. I första hand har principen tillämpats avseende rätten att utföra magisterexamen vid de mindre och medelstora högskolorna. Vi i Centerpartiet ser det nu som rimligt att vi tar ytterligare ett steg och utvecklar systemet med prövning av examensrättigheter. Vi vill utveckla en kvalificeringstrappa och klara kriterier för att mindre och medelstora högskolor också skall kunna utdela examina inom forskarutbildning. Genom ett enhetligt anslagssystem skapas förutsättning för ett höjt och sammanhållet basanslag för forskning som helt enkelt följer av de utbildningsuppdrag lärosätena tilldelas. Med förslaget om en kvalificeringstrappa skapas förutsättningar för högskolan att successivt utveckla och bredda sin kvalitet. Fru talman! När expansionerna av antalet platser på Sveriges högskolor är färdiga och under genomförande måste kvaliteten stärkas. Kvaliteten säkras också bl.a, som jag tidigare sagt, genom ökade resurser till forskning och forskarutbildning. Jag hoppas verkligen att regeringen delar den uppfattningen och inte bara kommer att göra vaga uttalanden, som hittills skett, utan konkreta åtgärder och konkreta pengar.

Fru talman!

Fru talman! Debatten i dag handlar om ett antal motioner som ligger kvar från allmänna motionstiden. Några gäller som väntat vissa speciella frågor som enskilda ledamöter önskar lyfta fram. Påfallande många motioner handlar dock om mycket övergripande organisatoriska frågor. Detta kan förefalla förvånande men är i själva verket ett uttryck för var bristerna ligger i forskningspolitiken. Riksdagen har väntat många år på ett förslag från regeringen om en modernisering av organisationen av forskning och högre utbildning. Vi har förvisso gått igenom en period när det har hänt mycket inom högskolan - en kraftig utbyggnad av antalet utbildningsplatser i grundutbildningen, viss utbyggnad av forskarutbildningen och inrättande av nya högskolor och universitet. Ändå har forskningsoch utbildningspolitiken varit vag och kraftlös. De växande problemen med t.ex. brist på kompetenta lärare och forskare, stela tjänstestrukturer, en underdimensionerad grundforskning och forskarutbildning och ineffektivitet i den tillämpade forskningen beror inte i första hand på bristande resurser utan på brister i organisationen och administrationen av anslagsmedel. Att som skett under de senaste åren satsa stort på en expansion inom ramen för ett gammalt, delvis ineffektivt system är riskfyllt. Risken är att de gamla bristerna växer, att kvaliteten sjunker och att de negativa konsekvenserna permanentas och blir allt svårare att åtgärda ju längre tiden lider. Bristerna, som vuxit fram successivt, är välkända och ofta påtalade här i kammaren, inte minst från Miljöpartiet. Den rådande obalansen mellan grundforskning och tillämpad forskning är allvarlig. Forskarutbildningen är underdimensionerad. Den tillämpade forskningen finansieras genom en uppsjö av olika fonder, stiftelser och institut, vars framväxt är historiskt betingad men vars anpassning till det moderna samhällets behov har försummats. Delar av den tillämpade forskningen har glidit avnämaren, samhället, ur händerna och förmår inte producera kunskap till stöd för samhällets olika verksamheter. Näringslivets och den offentliga sektorns behov av forskning har visserligen uppmärksammats under de senaste åren, men organisationen är fortfarande otydlig och verksamheterna otillräckliga. Utbyggnad av nya högskolor och inrättande av nya utbildningsplatser har skett utan ordentlig övergripande analys av behov och tillgång på kompetens och forskningsresurser inom landet. Det är t.ex. inte välbetänkt att ha ekonomutbildningar på ett tjugotal platser i landet och dessutom kräva att utbildningen skall vara forskningsanknuten. Några forskningsområden har eftersatts på ett sätt som står i bjärt kontrast till de mål som har angivits i regeringsförklaringarna. De mest flagranta exemplen är nedskärningarna inom miljöforskningen och forskningen inom naturvård, jordbruk och skogsbruk. Jag vill mot den här bakgrunden återgå till behovet av en genomgripande omorganisation av forskning och högre utbildning och hur en sådan omorganisation bör gestaltas. Det är tre radikala förändringar som krävs. För det första: Grundforskningen måste återfå sin nödvändiga finansiella bas genom att forskningsråden, ett för varje vetenskapsområde, får väsentligt ökade resurser - resurser som kan föras över från den numera mycket omfattande tillämpade forskningen. Råden skall även i fortsättningen vara forskarstyrda och utgöra en garanti för grundforskningens frihet och kvalitet. För det andra: Lägg ned huvuddelen av de tillämpningsfonder och andra anslagsbeviljande institut som delar ut anslag för tillämpad forskning och återför i stället resurserna till de myndigheter och departement som behöver forskning och utredning i anslutning till sina verksamheter! Det är de som behöver informationen som skall beställa den, av forskare eller genom inrättande av särskilda forskningsinstitut, alltefter behovens storlek och art. För att få den relevans och kvalitet som är önskvärd måste också beställarkompetensen hos myndigheter och departement höjas. För det tredje: Staten skall ta sitt ansvar och i samverkan med näringliv, universitet och högskolor bygga upp och underhålla lämpliga stödfunktioner för att tillgodose näringslivets behov av forskning och stöd för produktutveckling. Det kan ske t.ex. genom utbyggnad av industriforskningsinstitut och en lagstiftning och ett regelverk som stimulerar en långsiktig samverkan mellan universitet och högskolor å ena sidan och näringsliv och den övriga offentliga verksamheten å andra sidan. En omorganisation efter denna relativt enkla princip skulle ge stora rationaliseringsvinster och lägga grunden för en långsiktig kvalitetshöjning inom svensk forskning och högre utbildning. Den skulle ge draghjälp åt en god grundutbildning och höja den allmänna kunskapsnivån i landet. Näringslivets och samhällets behov av forskning skulle tillgodoses. Riksdagen skulle få de demokratiska styrmedel den behöver och kunna fatta forskningspolitiska beslut i övergripande frågor, t.ex. om fördelning av medel för grundforskning till olika vetenskapsområden och fördelning av ansvar på departement och myndigheter för tillämpad forskning inom olika samhällssektorer. Universitet och högskolor skulle få den frihet som är grogrund för kreativa miljöer, och den tillämpade forskningen skulle återinträda i samhällets tjänst. Många av partiernas tidigare motioner, liksom motionerna i dag, lämnar förslag i den riktning som jag just har försökt att kort sammanfatta. De har också mycket gemensamt med förslaget från Forskning 2000. I den utredningen rådde stor politisk enighet kring förslagen. Ledamöter från samtliga partier står faktiskt bakom de förslagen. I den mån partiernas representanter i utredningen också representerar partiernas inställning i frågan finns det alltså en närmast unik möjlighet att en reform i förslagets riktning skall kunna genomföras. Fru talman! Att döma av innehållet i partiernas motioner och anföranden här i kammaren finns en sådan samsyn. Utgångsläget inför regeringens kommande forskningsproposition är i den bemärkelsen intressant och hoppingivande. I den mån riksdagens samlade synpunkter i frågan leder i en och samma riktning bör det väsentligt underlätta reformarbetet. Möjligheten till en bred politisk enighet kring huvuddelen i en mycket viktig genomgripande reform är påtaglig. Detaljerna i reformen kan vi i dagsläget, i avvaktan på regeringens forskningsproposition, lämna därhän. Jag tänker därför avstå från att yrka på de reservationer och motioner som föreligger från Miljöpartiet. Jag tänker t.o.m. avstå från att upprepa Miljöpartiets tidigare yrkande på införandet av ett grundforskningsavdrag som en metod för att föra över medel från tillämpad forskning till grundforskning och forskarutbildning. Och jag hoppas att jag inte skall få anledning till att återkomma till förslaget efter den forskningsproposition som regeringen förväntas lägga fram inom en snar framtid.

Fru talman! Ja, nu är det väl inte jag som skall få det här att gå ihop, men som jag har uppfattat de många förslag som föreligger från olika partier, bl.a. Miljöpartiet, ser det ut så här: Resurserna till grundforskning finns inom den ram som vi har i budgeten. Obalansen mellan tillämpad forskning och grundforskning är mycket stor, och den tillämpade forskningen förfogar över mycket stora belopp jämfört med det som går till grundforskningen. Ett litet rationaliseringskrav på den tillämpade forskningen skulle kunna innebära en fördubbling av resurserna till grundforskningen inom nu gällande ram. Där finns det alltså en möjlighet att finansiera det utan att tro att man skall få mera pengar i statsbudgeten. Myndigheternas behov av forskning är naturligtvis stort. Läget som vi har nu innebär att man inte har möjlighet att beställa forskning direkt från myndigheterna, utan det går via fonder och stiftelser som ligger och bevakar olika sektorer. Sedan söker forskarna medel från dessa. Det har visat sig att det växer fram en tillämpad forskning som inte ger svar på de frågor som myndigheterna behöver få svar på för sin verksamhet, och därför har det kommit förslag från många olika håll som går ut på att man stärker myndigheternas möjlighet att själva beställa forskning. Det var bara det som avsågs i det jag försökte säga.

Fru talman! Ja, det blev samma fråga en gång till, och det berodde väl på att jag svarade otydligt. Det är alltså så att det nu på den tillämpade forskningen ligger i storleksordningen 20 miljarder via statsfinansiering och om vi inkluderar de löntagarfondsstiftelser som vi har. Det som forskningsråden disponerar för grundforskning - rena grundforskningsanslag till universiteten - handlar om lite drygt en miljard. Skulle man ta bara 5 % av de 20 miljarderna som ett rationaliseringskrav och föra över dem från tillämpad forskning till grundforskning så skulle det alltså direkt innebära en fördubbling av resurserna, och då behöver man inte gå utanför statsbudgetens ram. Jag förstår inte vad Per Bill menar med att jag inte fick det att gå ihop. Det var ju precis det jag sade: Det måste gå ihop. Det finns alltså inte pengar att ösa in i de här kanalerna, men det går att lösa problemet inom den budgetram som vi har. Myndigheterna behöver få pengar, ja visst. Och det är just det som skall göras genom att man för över de medel som nu ligger ute på olika fonder och anslagsbeviljande institut till myndigheter och därigenom återför resurserna till dem som skall göra beställningarna, dvs. myndigheter och departement.

Fru talman! Under den allmänna motionstiden hösten 1998 inkom 769 yrkanden rörande utbildning. 259 av dem behandlar frågor som rör högskola och forskning. Samtidigt har den allmänna debatten varit mycket intensiv vad gäller dessa frågor. Utbildning och forskning berör alla i vårt samhälle genom dess fundamentala betydelse för tillväxt och utveckling. Trots tider av besparingar har den högre utbildningen getts möjlighet att expandera mycket kraftigt. 68 000 nya helårsplatser har tillkommit inom grundutbildningen vid universitet och högskolor. De flesta av dessa platser har kommit de mindre och medelstora högskolorna till del. Att de mindre och medelstora högskolorna på detta sätt fått möjlighet att expandera har stor betydelse för möjligheterna till regional utveckling och förnyelse i hela landet. Samtidigt innebär ett större studentantal möjlighet för den enskilda högskolan att växa i styrka och få en fastare grund för sin utveckling. Denna grund har de traditionella universiteten haft sedan länge, och det är därför viktigt och rätt att även de mindre och medelstora högskolorna nu har beretts möjlighet att se till att grundstenarna befästs. Trots denna stora satsning på fler platser har antalet behöriga sökande som inte kunnat erbjudas plats på högskolan inte minskat. Vi behöver, precis som Yvonne Andersson påpekade, bl.a. fler läkare och fler civilingenjörer. Men en sak gör att Yvonne Anderssons anförande inte riktigt går ihop för mig: Trots att hon framförde just bristen på kompetens inom vissa områden yrkas det samtidigt på en långsammare utbyggnadstakt av högskolan. Jag tror inte i denna situation att detta är någon väg mot färre problem, när man samtidigt har arbetslivets rop på fler högskoleutbildade ekande i medierna dagligdags. Fru talman! De mindre och medelstora högskolorna har även under mandatperioden 1994-1998 erhållit fasta forskningsresurser. För de här högskolorna har dessa fasta forskningsresurser inneburit nästan en fördubbling av resurserna till forskning. Jag tycker att det är viktigt att ha det som perspektiv när vi diskuterar forskningsresurser till mindre och medelstora högskolor. Störst ökning av resurser till forskning har de nya universiteten i Karlstad, Växjö och Örebro fått. Jämfört med budgetåret 1997 har anslagen till forskning och forskarutbildning vid vart och ett av dessa lärosäten ökat med 74 %. Regeringens uttalade ambition är att även Mitthögskolan inom några år skall kunna erhålla universitetsstatus. Även denna högskola har erhållit en kraftig förstärkning av sina forskningsresurser under förra året. Att ge dessa lärosäten universitetsstatus innebär naturligtvis ett stort åtagande från regeringen i fråga om den framtida satsningen på dessa högskolor, nuvarande universitet, när det gäller forskningsresurser. Vi utgår från att forskningen vid dessa nya universitet kommer att ges möjlighet att både utvecklas och förstärkas. Moderaterna har länge motsatt sig en utbyggnad av både grundutbildning och forskning utanför de etablerade universiteten. Under förra mandatperioden kallades fortfarande de mindre och medelstora högskolorna för bygdehögskolor. I den benämningen ligger mycket nedlåtenhet och förakt för den kunskap och den kompetens som byggts upp vid dessa lärosäten. Under innevarande period har dock samma parti drabbats av någon form av vad jag skulle vilja kalla ketchupeffekt vad gäller stöd och resurser till andra lärosäten än de traditionella universiteten. Det tog lång tid innan någonting över huvud taget kom ur ketchupflaskan, men nu kommer allt på en gång. Nu är det väsentligt med forskningsresurser till de nya universiteten, vilket inte var fallet för bara ett år sedan. Nu förespråkar man ytterligare universitetsetableringar genom sitt yrkande om framtida IT Jag tycker att det är mycket glädjande att nu även moderaterna har noterat att utbildning och forskning av hög kvalitet kan bedrivas utanför de traditionella universitetsorterna. Vad gäller den framtida principiella fördelningen av forskningsresurser utgår jag från att vi får möjlighet att diskutera den mycket ingående här i kammaren under året i samband med behandlingen av den proposition om forskningens framtida organisation som kommer att föreläggas riksdagen inom en snar framtid. Med denna förhoppning om ytterligare en konstruktiv och stimulerande debatt kring dessa frågor yrkar jag bifall till utskottsmajoritetens skrivningar i betänkandet UbU4 och avslag på samtliga motioner.

Fru talman! Per Bill talar med utgångspunkt från incitamentsstrukturer och förlust för en högskola att satsa på nya utbildningsplatser. Jag vill gärna diskutera med utgångspunkt från de 68 000 fler studenter som fick möjlighet till högskolestudier. Det kanske är där vi skiljer oss åt: när det gäller grundsynen på vad högskoleutbildning innebär.

Fru talman! Då utgår jag från att Per Bill och moderaterna även håller med mig om detta: För att klara det mål som Per Bill uttalade - 20-30 % fler som kommer ut på arbetsmarknaden med högskoleutbildning - krävs det också att man satsar på grundutbildning utanför de traditionella universitetsorterna.

Fru talman! Majléne Westerlund Panke är stolt över antalet platser, inte över att kunskaperna utvecklats alltmer. Jag kommer att anknyta till den tidigare debatten. Oron i arbetslivet rör s.k. spetsutbildad arbetskraft. Här har inte regeringen ökat insatserna i paritet med samhällets behov. Jag vill påminna om att det finns många arbetslösa akademiker. Av de 68 000 kanske en del bara hamnar på en låg nivå. Vi har alltså ökat bredden på bekostnad av djupet. Då är det inte säkert att det blir en ekonomisk vinning för samhället. Just därför dämpar vi denna breda satsning, för att få djup och kvalitetshöjning. Hur resonerar ni när det gäller samhällets behov av spetsutbildad arbetskraft?
Fru talman! Jag skulle inte om jag var Yvonne Andersson vara så snabb med att klassa de 68 000 nya studenterna som studenter som inte kommer att komma ut på arbetsmarknaden med något djup. De beskrivs med en negativ ingång av Yvonne Andersson, att de bara får bredd. De nya studenterna är fortfarande nya på universiteten och högskolorna. Hur djupa deras studier kommer att vara innan de är klara med sina högskolestudier tror jag inte att vare sig jag eller Yvonne Andersson i dagsläget kan avgöra.
Fru talman! Jag ber om ursäkt för att jag inte kunde uttrycka mig tillräckligt tydligt så att Westerlund Panke kunde förstå vad jag sade. Jag talar helt enkelt om utbudet av spetsutbildningar som i dag inte finns i den utsträckning att det svarar mot samhällets behov. Studenterna kan väl ändå inte få en utbildning som inte finns att tillgå? Jag talar om att samtidigt som det finns ett oerhört stort behov av t.ex. civilingenjörer eller andra specialister har vi inte platser för dem om vi satsar allting på en grundutbildning där vi kanske inte har riktigt samma behov. Det finns en del sådana utbildningar. Därför funderar jag: Hur har regeringen resonerat om balansen mellan bredd och djup, som ändå måste finnas i det här sammanhanget? Vi vill inte förhindra utbyggnaden. Vi har också det målet. Men vi vill ha en sådan takt att kvaliteten kan nås.
Fru talman! Hur vi och regeringen resonerar är ganska enkelt uttryckt att vi anser att den enda möjligheten att komma framåt är att tillåta expansionen av grundutbildningen inom högskola och universitet. Vi har inte någonsin kommit in på det resonemang som Yvonne Andersson framför, att man skall ha en långsammare ökningstakt när det gäller expansionen. Spetskunskaper, som vi talar om, är ju ingenting som man knäpper med fingrarna och så får man det. Det krävs faktiskt en ganska bred bas för att de begåvningar som kan gå vidare till det djup som Yvonne Andersson talar om verkligen skall få möjlighet att göra det. Jag tror att det inom utbildningssektorn är precis som inom idrottssektorn. Har man en bred bas kommer man så småningom att ha verkliga spetskompetenser. Men den breda basen är nödvändig.
Fru talman! De motionsyrkanden som vi har att behandla i dag är från den allmänna motionstiden. Många av dem behandlar önskan om utökade resurser till något av universiteten eller högskolorna. Jag kommer endast att kort kommentera två av motionerna. Därefter vill jag försöka att ge några mer allmänna och principiella ståndpunkter då det gäller Vänsterpartiets syn på resurserna till högskolan och forskningen. Den första motionen är en kristdemokratisk motion som Chatrine Pålsson har skrivit och som handlar om behovet av fler utbildningsplatser inom psykologprogrammet. Det är helt riktigt att pensionsavgångarna bland psykologerna inom de närmaste åren kommer att bli mycket stora och att vi kan befara en brist på psykologer. Det gäller även läkarna. Redan nu har vi en brist på ca 1 000 läkare i landet. Det finns också, precis som Yvonne Andersson sade, brist på civilingenjörer. Industriförbundet beräknar att näringslivet kommer att behöva ca 80 000 akademiker under de närmaste åren. Vi vet inom utbildningsutskottet att det finns en förväntad brist på lärare, speciellt inom naturvetenskap och teknik. Det är väl känt. Yvonne Andersson talade om spetskompetens. Men jag anser att det stora problemet egentligen är att alla de utbildningar som leder till de yrken där det finns brister kräver NV-programmet eller motsvarande för att man skall kunna söka dem. Det är alldeles för få elever som väljer att läsa just det programmet. Om man redan nu räknar ihop antalet utbildningsplatser som kräver NV-programmet eller motsvarande blir det ca 18 000. De som går ut NV-programmet, komvux basår eller högskolans basår får jag till ca 15 000. Vi har alltså redan i dag en diskrepans på 3 000. Det är det stora och allvarliga problemet som utskottet och regeringen och alla goda krafter måste försöka hitta strategier för att lösa. Nu kommer jag till den andra motionen. Den gäller Tom Tits. Jag skulle vilja lyfta upp Tom Tits Experiment som någonting som just är spännande och ett bra exempel på ett försök att stimulera intresset för naturvetenskap och teknik hos unga människor. Nu till det mer allmänna och grundläggande. Högskoleutbildningen har byggts ut kraftigt. Om tre år kommer vi kanske, enligt beräkningar som man har gjort, att ha 200-240 helårsstudenter på våra universitet och högskolor. För mitt eget universitet, Linköpings universitet, innebär det att antalet helårsstudenter kommer att ha mer än fördubblats år 2001 om jag jämför med siffrorna för 1990. Inom Vänsterpartiet menar vi att den här expansionen behöver fortsätta, och målet som angavs i budgetpropositionen för 1999, en högskola öppen för alla behöriga sökande, skall kunna förverkligas. Sökandetrycket är, som har nämnts här tidigare, mycket högt. Gapet mellan efterfrågan på högre utbildning och antagningskapaciteten på högskolan har ökat i stället för minskat de senaste åren, trots den kraftiga expansionen. Eftersom fakultetsanslagen hittills bara justerats marginellt finns det i dag, tycker vi, en obalans mellan anslagen till forskning och forskarutbildning respektive till grundutbildningen. Urholkningen av fakultetsanslagen har även skett genom att den externt finansierade verksamheten inte fullt ut svarar för sina kostnader och att EU-projekt och sådana projekt som finansieras av forskningsstiftelserna krävt medfinansiering. Genomförda besparingar och omräkningar av priser och löner har ytterligare minskat anslagen. Fakultetsanslagen har, och det skall man också peka på tycker jag, tillförts medel både för kompetenshöjning och för studiefinansiering i forskarutbildningen. Trots det finns det ett stort behov av att öka fakultetsmedlen. Till följd av de senaste årens kraftiga utökning av antalet platser inom grundutbildningen har alltfler lärare anställts vid högskolorna. I kombination med kravet på att samtliga lärare som har doktorerat skall få tid för egen forskning, är behovet av fakultetsmedel från den synpunkten större än tidigare. Lärartjänstreformen har också inneburit att professorskompetenta lektorer har blivit professorer. Den forskningen måste naturligtvis också finansieras. Vi tycker att alla universitet och högskolor skall förfoga över sina egna forskningsresurser. Det betyder givetvis att i första hand de nya universiteten i Karlstad, Växjö och Örebro måste få utökade resurser. Annars är det ingen mening med att göra dem till universitet. Det är viktigt. Vi förutsätter att regeringen kommer att prioritera detta i det fortsatta budgetarbetet. Det är viktigt att markera - som utskottet gör i betänkandet - att de nya universiteten måste profilera sin verksamhet till de områden där man tidigare har bedrivit forskning av hög kvalitet i stället för att utveckla forskare och forskarutbildning inom samtliga vetenskapsområden. Även den nyligen genomförda reformeringen av forskarutbildningen, som Vänsterpartiet till delar var kritisk mot, har inneburit ett ökat behov av fakultetsmedlen. Det är ytterst väsentligt att resurserna, både fasta och rörliga, till grundforskning och forskarutbildning ökar. Det är med utgångspunkt i de reformer som genomförts och genomförs inom högskolan särskilt nödvändigt att öka de fasta resurserna inom de s.k. fakultetsanslagen. Alla finansiärer skall omfattas av principen full kostnadstäckning och bidra till den långsiktiga kompetensutvecklingen inom universitet och högskolor. Regeringen bör utfärda särskilda föreskrifter om detta.

Fru talman! Jag har försökt att redogöra för Vänsterpartiets ambition vad gäller resurstilldelningen till högskolorna och forskningen. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet varken kan eller vill jag i dag redogöra för. Jag tror att Per Bill egentligen förstår det. I den forskningsutredning som samtliga partier deltog i, Forskning 2000, var samtliga partier - även Moderaterna - överens om vikten av att stärka grundforskningen och därmed fakultetsanslagen. Det fanns en del olika förslag som det rådde partipolitisk enighet om. Vi vet också att utbildningsministern kommer att presentera en forskningspolitisk proposition i mars. Jag avvaktar tills vi har fått den. I fråga om de nya universiteten sade jag i mitt anförande att jag förväntar mig att regeringen tar ansvar för de frågorna även i fortsättningen. Det är oerhört viktigt. Vi prioriterar de frågorna högt i budgetarbetet i Vänsterpartiet.

Fru talman! Britt-Marie Danestig presenterar sin drömlista, som också Kristdemokraterna helt och hållet ställer upp på. Det gäller mer fakultetsanslag, ytterligare utbyggnad på grundutbildningen, ökade anslag till de tre högskolorna och blivande universiteten. Vi trodde inte att ni skulle presentera denna drömlista utan i stället förslag på vad som kan klaras av inom ramen för budgeten. Där kommer vårt stora prioriteringsproblem mellan spetsutbildning och grundutbildning in. Vi uttryckte ett behov av naturvetenskap och teknik. Britt-Marie Danestig var överens med oss om ett stort sug att försöka tillgodose de områdena. Jag håller med om det problem Britt-Marie Danestig presenterade i inledningen av sitt anförande, nämligen att det inte är tillräckligt många som söker sig till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar.
Fru talman! Det är ett jättestort problem att det finns ett så bräckligt, t.o.m. otillräckligt, rekryteringsunderlag inom naturvetenskap och teknik och medicinarutbildningen. Det är ett jättestort problem. Jag tog fram Tom Tits Experiment som ett förslag. Det behövs många insatser för att ändra attityderna och förbättra utbildningen i grundskolan och gymnasieskolan. Det är viktigt att den stora satsningen på vuxenutbildningen finns, som till en del kan kompensera och medföra att det blir fler sökande. Vi har föreslagit att ge basåret på universitet och högskolor som ett särskilt uppdrag till universiteten. Då kanske intresset skulle öka för den typen av verksamhet. Vi var med och stödde NT Svux - jag vet att det var kontroversiellt - och vi tror att man bör fundera på någon typ av stimulansåtgärder, men kanske inte likadant uppbyggt. Det är ett svårt problem. Det är viktigt att sitta ned och se över hur det skall angripas. Jag förstår inte riktigt vad Yvonne Andersson menar i fråga om spetsutbildningen. Universiteten och högskolorna är fingertoppskänsliga och brukar lyssna på de behov som finns i omvärlden. Jag har ett stort förtroende för att de skapar de utbildningar som behövs. Att kalla dessa utbildningar för spetskompetens eller inte är en definitionsfråga.
Fru talman! Då måste jag säga att jag inte har riktigt samma syn. Jag tror att det t.o.m. är så att ungdomar som söker sig till utbildningar ser sin framtidstro. Jag tror att de själva skulle se valfriheten som mycket större om de visste att det fanns möjlighet att bli civilingenjör om de går vidare på den utbildningen. Men om de vet att antagningspoängen är så hög att det svårligen går att komma in på de utbildningarna kanske de inte söker sig till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. Jag tror att valfriheten och sökandet skall ligga hos ungdomarna, hos människorna själva. Det hjälper inte att ta fram nya platser; det har man gjort, men folk har inte sökt dem. Jag menar att problemet inte åtgärdas på det sättet.
Fru talman! Men tillgången eller bristen på utbildningsplatser är väl avgörande för hur hög respektive låg antagningspoängen är. Det måste väl hänga ihop. Om vi får fler utbildningsplatser borde det innebära att antagningspoängen blir lägre och att fler kan komma in på de åtråvärda utbildningarna. Vi har tillsammans här i riksdagen verkligen varit generösa med att öka antalet utbildningsplatser just inom området teknik, därför att vi har varit väl medvetna om det stora behovet. Jag tycker att det är väldigt viktigt med valfrihet och att ungdomar skall stimuleras. Men när det gäller civilingenjörsutbildningen finns det knappast något område som det är så lätt att få jobb med. Det är välbetalda jobb, med hög status. De borde egentligen vara ganska attraktiva. Men teknikeryrket beskrivs ibland som tråkigt och lite grått, och det kanske är därför som det inte attraherar ungdomar. Jag tror att branschen själv skulle kunna göra mycket för att beskriva just den skapande kraft som finns inom teknikeryrket och inom naturvetenskapen.

Fru talman! Jag vill i denna sena timme fästa kammarens uppmärksamhet på en specifik fråga, som flera motionärer tagit upp i ärendebehandlingen. Det gäller dimensioneringen av läkarutbildningen i landet, som Britt-Marie Danestig också var inne på. Samtliga oroar sig för de allt tydligare signaler som kommer från olika håll i landet och som alla pekar på ett växande problem. Senast i raden var det Läkarförbundet som varnade för en kraftig brist på läkare inom några år. Så mycket som var femte specialistläkare över 50 år kan tänka sig att sluta sin tjänst i landstinget eller gå ned i tjänst de närmaste åren. Redan i dag finns det ca 1 000 obesatta tjänster i landet. 200 läkare lämnar Sverige för att arbeta i Norge, och ytterligare 100 går till läkemedelsindustrin. Välutbildade läkare har naturligtvis lätt att få ett nytt arbete, och här ökar också rörligheten och önskan att gå till andra yrken eller till andra arbetsgivare. Här finns det naturligtvis anledning att begrunda dessa fakta och fundera på de problem som t.ex. Till detta kommer också de naturliga pensionsavgångarna, som blir betydande när 40-talisterna pensioneras på andra sidan sekelskiftet. Drygt 1 000 2010, eller kanske ända upp till 1 300 per år. I dag är läkarintaget 820 platser per år. Alla slutför som bekant inte heller sina studier till färdig läkare, varför antalet utexaminerade stannar vid ungefär 700. Fru talman! Detta leder fel. Vi går mot en situation i Sverige som innebär att antalet läkare som examineras är långt mindre än det antal som pensioneras, flyttar till andra länder eller helt enkelt byter yrke. Vi går alltså mot läkarbrist i detta land! Ordföranden i Sveriges Läkarförbund befarar att läkarbristen kan komma mycket tidigt. Orsakerna till läkarflykten är flera - det kunde vi läsa om i Dagens Nyheter. Det är dålig arbetsmiljö, bristande inflytande över beslut och felaktiga löner. När läkarnas fackförbund nu öppet uttalar sin oro på detta sätt borde det vara något att lyssna till för oss beslutsfattare. Som bekant får Sverige dessutom en alltmer åldrande befolkning, med allt vad det innebär i form av ökat behov av sjukvård och läkarinsatser. Förutom den viktiga nationella uppgiften att se till att antalet läkare motsvarar behovet i landet i stort ser vi också direkta obalanser i riket. Jag har i en motion påpekat samma sak som socialdemokraten Carin Lundberg i sin motion, nämligen den låga ersättning för läkarutbildningen som ges till Umeå. Resultatet blir även här att underskottet på nyexaminerade läkare blir till direkta vakanser på den enskilda vårdcentralen. Göteborg är otillfredsställande. Detta påpekar också utskottet i betänkandet. Frågan är väl känd, och regeringen säger i vanlig ordning att man "noggrant följer utvecklingen". Detta är väl bra, men det följer samma mönster som vi numer är vana vid i denna kammare - vi utreder, vi diskuterar, vi pratar om, vi följer frågan. Fru talman! Jag är orolig för att den växande läkarbristen kommer att märkas på våra vårdcentraler, sjukhussalar och operationsrum. Redan i dag finner vi vårdcentraler i Norrland som står utan distriktsläkare under långa perioder. Det vore en skandal om ett land som Sverige inte skulle kunna erbjuda sådana allmänna förutsättningar att antalet läkare också fortsättningsvis motsvarar behovet. Fru talman! Vi vet att det tar lång tid att utbilda sig till läkare. Den som går till utbildning i höst blir i bästa fall klar 2007. För en specialist tar det ytterligare fem år. Det finns alltså anledning att skyndsamt försöka möta det problem som ett underskott i läkarutbildningen medför - tiden rinner ifrån oss. Utskottsmajoriteten skriver i betänkandet att det inte finns anledning till något uttalande med anledning av motionerna. Jag beklagar verkligen detta. Med kännedom om den stundande bristen i allmänhet hade det varit ett bra tillfälle att meddela riksdagens starka oro för utvecklingen till regeringen genom ett uttalande. Fru talman! Avslutningsvis frestas jag fråga majoriteten om man dels delar min oro för utvecklingen, dels avser att ta något initiativ i frågan om dimensioneringen av läkarutbildningen, eller om man nöjer sig med att avvakta utbildningsministerns löfte, som det står, att återkomma till riksdagen i höst och eventuellt lägga fram ett förslag.
Fru talman! Eftersom vi i majoriteten ombads lämna ett svar på en direkt fråga från Anders Sjölund, vill jag säga att vi naturligtvis delar oron över dimensioneringen av läkarutbildningen, precis av de orsaker som Anders Sjölund nämnde. Det är bl.a. ökade pensionsavgångar bland läkarna och ett ökat antal äldre äldre i samhället. Vi har samtidigt förtroende för det uppföljningsarbete som regeringen just nu gör i de här frågorna. Utbildningsministern räknar med att i samband med budgetarbetet i höst återkomma till riksdagen med en redovisning av uppföljningen och undersökningen av hur det ser ut med behovet inom de olika landstingen när det gäller nyanställningar av läkare inom en begränsad tidsperiod. Dessutom finns det ett uttalande från utbildningsministern om att det eventuellt kommer konkreta förslag i höstens budget.
Fru talman! Det är glädjande att majoriteten nu inser att det är ett stort problem ute i landet, och ett växande problem. Det som skrivs i handlingarna är inte riktigt tillfredsställande. Det finns ett utrymme för att frångå detta, genom att det står att man eventuellt skall återkomma i frågan. Men vi hör här att det finns ett intresse av att lösa uppgiften. Vi får då se tiden an. Vi kommer från Moderata samlingspartiet att följa frågan noggrant och stöta på så att vi får en budgetbehandling som ger oss säkra förutsättningar för att få en bra läkarutbildning i detta land, så att vi själva när vi blir gamla också får plats på sjukhusen och blir väl omhändertagna.

Fru talman! Jag skall i mitt anförande beröra ämnesområdet forskning, men jag har inte för avsikt att ta upp framtidens forskning i vidare mening, eftersom regeringen avser att komma med en forskningsproposition inom en snar framtid. Om det nu blir så snart återstår att se. Forskning och forskarutbildning, yrkat på att något lämpligt lärosäte borde få i uppdrag att starta en nationell tvärvetenskaplig forskarskola som vänder sig till doktorander med didaktisk inriktning. Vår tanke är att man skall inrikta sig mot det egna ämnes eller yrkesområdet. Jag vill också påminna om att vi kristdemokrater i vårt budgetförslag öronmärkte 50 miljoner kronor för just detta ändamål. Kristdemokraterna anser att ett bra sätt att höja kvaliteten är att låta den egna verksamheten få utgöra forskningsobjekt för lärare som kan genomgå forskarutbildning i kombination med sin tjänstgöring på högskolan. Utifrån synen på universitetsutbildning, kompetens och professionell verksamhet är ett sådant uppdrag enligt vår mening inte bara önskvärt utan en nödvändighet. Det kan inte vara rimligt att de som skall undervisa och handleda på högskolan inte skulle behöva någon pedagogisk kompetens, till skillnad från vad som gäller för all annan undervisningsverksamhet. Om man menar allvar med pedagogisk förnyelse bör den pedagogiska utvecklingen få starta med lärarrollen. Fru talman! Utskottet har i sitt betänkande inte något att erinra mot tanken att starta en sådan forskarskola, men utskottet anser att det kan ske utan att regering och riksdag vidtar någon särskild åtgärd. Utskottet framhåller att det i första hand ankommer på lärosätena själva att ta initiativ till förnyelse av sin verksamhet, t.ex. i form av en forskarskola, varför man bör avslå motionsyrkandet. Det är mjukast tänkbara avslag, men det är ändå ett avslag. Kristdemokraterna anser att det vore bra om riksdag och regering gav exempelvis Högskoleverket i uppdrag att verka för att något eller några lärosäten skall känna ansvar för att starta en forskarskola enligt motionens intentioner. Fru talman! Kristdemokraterna avser att återkomma i denna fråga vid behandlingen av vårpropositionen eller senast vid nästa budgetbehandling. Jag har inga säryrkanden vad avser UbU4, utan biträder

Fru talman! Barbro Johansson har frågat vilka åtgärder näringsministern avser att vidta för att säkerställa yttrandefriheten på arbetsplatserna och för att komma till rätta med problemen med överbelastning och utbrändhet i arbetet. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Jag vill inledningsvis säga att också regeringen oroas över den tendens till ett hårdnande arbetsklimat som har kunnat noteras under 1990-talet. Regeringen är medveten om att antalet arbetstagare som känner en frustration och otillräcklighet i sitt arbete har blivit större när prestationskraven ökat och resurserna minskat. Den höga arbetslösheten har också gjort att många arbetstagare har blivit försiktiga med att rikta kritik mot sin arbetsgivare för att undvika att framstå som obekväma. Regeringen har därför tillsatt en delegation - Arbetslivsdelegationen - som utifrån forskningsresultat och den kunskap och erfarenhet som finns hos arbetsmarknadens parter, Arbetarskyddsverket, Arbetslivsinstitutet och Rådet för arbetslivsforskning skall beskriva viktiga utvecklingstendenser inom arbetslivsområdet och hur individer påverkas av dessa. Denna delegation skall identifiera och analysera problemområden samt lämna förslag på eller visa på behov av åtgärder. Delegationen skall bidra till ökad kunskap om den psykosociala arbetsmiljöns betydelse. Särskild vikt skall läggas vid arbetsgivarens kunskaper om betydelsen av förebyggande åtgärder. Delegationen skall redovisa sitt arbete den 15 juni i år. Många olika faktorer har bidragit till de förutsättningar och villkor som i dag gäller i arbetslivet. Ny teknik har minskat andelen fysiskt belastande arbetsuppgifter, och nya sätt att organisera arbetet ger möjlighet till en högre grad av delaktighet och kompetensutveckling för den anställde. Det moderna arbetslivet skapar möjligheter men kan också innebära att nya problem och nya risker uppstår. Ett starkt omvandlingstryck och snabba förändringar innebär utmaningar och möjligheter för arbetstagarna, men kan också upplevas som pressande och ge upphov till stress. En viktig förutsättning för att arbetstagare skall kunna möta nya krav är att de ges tillfälle till kompetensutveckling. Inte minst är detta viktigt för arbetstagare som har kort utbildning. Kunskapslyftet fyller en viktig funktion när det gäller att ge arbetstagare en ny plattform för vidareutbildning. När det gäller Barbro Johanssons fråga om att säkerställa yttrandefriheten på arbetsplatser vill jag understryka att lagen om anställningsskydd ger arbetstagaren ett starkt skydd med regler om saklig grund vid uppsägning och turordningsregler. Det avgörande för möjligheten att utnyttja sin yttrandefrihet är just kravet på att det skall föreligga saklig grund för att en arbetstagare skall kunna sägas upp. I ett anställningsförhållande krävs att arbetstagaren är lojal mot arbetsgivaren. Lojalitetskravet kan dock aldrig få innebära några ingrepp i den grundlagsfästa rätten att yttra sig fritt. Ett par rättsfall från Arbetsdomstolen är av intresse: det s.k. Värömålet från 1994 och ambulanssjukvårdarmålet från 1997 . I båda dessa fall hade arbetstagare vänt sig till myndigheter med kritik och också offentligt kritiserat sin arbetsgivare. I båda fallen kom Arbetsdomstolen vid en samlad bedömning fram till att det inte förelåg saklig grund för uppsägning. Regeringen anser mot den bakgrunden att det inte finns skäl att ta några nya initiativ avseende lagstiftningen. Avslutningsvis vill jag säga att det - precis som Barbro Johansson påpekar - är oron för att bli arbetslös som skapar en rädsla för att framföra kritiska synpunkter. Men en arbetsgivare som inte uppmuntrar eller tolererar intern kritik av verksamheten motverkar utvecklingen av sitt eget arbete. Öppenhet, kritiskt tänkande och dialog är grundläggande inslag på en modern utvecklingsorienterad arbetsplats.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet Mona Sahlin för svaret. Miljön på våra arbetsplatser har försämrats det sista decenniet, så att flera arbetsmiljöproblem har ökat. En orsak är strukturella förändringar inom arbetsmarknaden, som t.ex. ett accelererat ökat användande av bildskärm. Störst problem är att pressen har ökat på våra arbetsplatser i dag. Massarbetslösheten har medfört att många står i kö för att få ett jobb, och arbetsgivaren kan sålunda välja och vraka ur arbetslöshetskön. Man blir rädd att mista det jobb man har fått. Många arbetsgivare kräver i dag lojal tystnad av sina medarbetare. Inte bara privata arbetsgivare, utan också kommuner och landsting finns i skaran som menar att lojalitet betyder att inte kritisera sin arbetsgivare. Den nya tystnad som breder ut sig på arbetsplatserna bottnar i en rädsla som utnyttjas av arbetsgivare som missbrukar den makt som massarbetslösheten gett dem. Undersökningar har visat att det främst är äldre anställda som inte vågar framföra fel och åsikter. Man håller hellre tyst om oegentligheter än kritiserar och säger ifrån. Yttrandefriheten är lagskyddad, men i tisdags kom en rapport som visade att en fjärdedel av Kommunals medlemmar inte vågar säga ifrån. Detta förhållande skadar ytterst demokratin. Tisdagens rapport från SKTF visar att var fjärde Kommunalansluten är rädd för att förlora jobbet om han eller hon kritiserar arbetsgivaren. Arbetslivsforskaren Gunnar Aronsson har tidigare visat att så många som 25 % - i senare undersökningar upp till 35 % - känner sig inlåsta på jobbet och vantrivs. Denna känsla av instängdhet ökar. Skulle man på egen begäran säga upp sig väntar 45 dagars karenstid innan a-kassan träder in och hyran m.m. kan betalas. Jag tycker att det är en motstridighet i detta. Samtidigt som så många går arbetslösa och utan jobb känner de som har ett jobb sig instängda och vågar inte göra någonting åt sin situation. Pressen på arbetet och arbetstakten har ökat det senaste decenniet. 67 % av kvinnorna och 60 % av männen uppger att arbetstakten har ökat under de senaste fem åren de arbetat. De som inte orkar byts ut. 40 % av de anställda drar in på luncher, arbetar över och tar med sig jobbet hem. Den obetalda övertiden har ökat. Jag tittar på svaret. Det behövs en attitydförändring. Jag är glad över att Arbetslivsdelegationen är tillsatt, eftersom jag i tidigare motioner och interpellationer har gjort inlägg i dessa frågor. Jag hoppas att delegationens förslag kan leda till att nu rådande förhållanden ändras. Statsrådet svarade att yttrandefriheten är grundlagsfäst. Det stämmer inte helt. Det är den visserligen, men det gäller bara inom statlig verksamhet. När det gäller t.ex. bolag - bl.a. bolag som kommunen äger - gäller det inte. Det gäller inte hos privata företagare. Yttrandefriheten gäller inte. En privat arbetsgivare kan helt utan risk för repressalier säga till sina anställda att de inte får yttra sig eller lämna ut uppgifter. Visserligen är regeringsformen och tryckfrihetsförordningen grundlagar, men när det gäller offentliganställda i ett bolag gäller inte detta. Även om kommunen eller staten äger bolaget är bolaget inte en del av staten, och då gäller inte detta. De anställdas grundlagsskydd försvinner, och de får samma dåliga skydd som privatanställda.
Fru talman! Först vill jag säga till Barbro Johansson att beskrivningen att många arbetsgivare kräver tystnad är ett uttalande som vi verkligen behöver titta på mycket noga. Det är också en del av bakgrunden till att jag hoppas mycket på att Arbetslivsdelegationens arbete skall ge oss en ny debatt - inte bara om vad den nya tiden i form av hög arbetslöshet gör med tystnaden på arbetsplatserna utan också om vad den nya tiden i form av nya tekniska lösningar gör för frågeställningar som handlar om stress och utbrändhet, dvs. den nya tidens arbetssjukdomar. Här går ju den gamla lagstiftningen inte att använda på samma sätt som när arbetsmiljöproblemen handlade om gifter, nya plaster och annat. Det krävs alltså en ny debatt om arbetsmiljön, och den hoppas jag att Arbetslivsdelegationen skall ge. Sedan vill jag återigen hålla med Barbro Johansson om att en hög arbetslöshet riskerar att öka tystnaden på arbetsplatserna och rädslan för att säga ifrån om missförhållanden. Det här kräver mycket av oss alla, både som politiker, som fackligt aktiva och som socialt medvetna arbetsgivare. Vi måste stå upp för rätten till yttrandefriheten, och vi skall vara vaksamma för varje tendens till att den hotas. Där hoppas jag att vi gemensamt kan hålla ögonen på utvecklingen och också vara beredda att återkomma. Sedan är inte min bild av lagstiftningen den som Barbro Johansson ger när det gäller rätten att yttra sig, rätten att vara kritisk - var skiljelinjen går mellan att vara lojal mot sin arbetsgivare och att påpeka uppenbara missförhållanden och ha rätt att stå för sin egen åsikt. De arbetsdomstolsfall som jag läste upp var ju inte bara statliga, utan det gäller också privata arbetsgivare där man inte har kunnat säga upp på grund av att en anställd har kritiserat arbetsförhållandena. Jag ber att få återkomma när jag har satt mig in i de frågeställningarna. Men jag ifrågasätter det sätt som Barbro Johansson beskrev lagstiftningen på.

Fru talman! Jag vill åter betona att det är en grundlagsfäst rättighet att yttra sig fritt. Jag tror möjligen att interpellanten och jag talar om två olika saker - den meddelarfrihet som finns för de offentliganställda och det skydd i lagen som säger att ingen människa skall bli osakligt uppsagd från sin arbetsplats. Det måste finnas saklig grund, och saklig grund får inte innebära att man tafsar på den yttrandefrihet som är grundlagsfäst. Skulle det finnas anledning att misstänka att lagen här behövde förstärkas skulle jag inte tveka om det. Min bild är dock att lagen här är tydlig och stark och att de domstolsutslag som vi sett också visar att den fungerar när den tillämpas. Men låt oss gemensamt hålla ögonen på utvecklingen, inte minst efter det att Arbetslivsdelegationens redovisning har kommit. Då kan vi se den samlade bilden av den nya arbetsmiljö som växer fram på svensk arbetsmarknad. Låt oss göra frågan om tystnaden till en viktig debatt till hösten.
Fru talman! Jag tackar Mona Sahlin för det svaret. Tystnaden på jobbet är en väldigt viktig fråga, och jag är glad att statsrådet också tycker att vi skall göra detta till en stor fråga inför hösten. Det tycker jag är hemskt viktigt. Detta kommer nog att visa sig vara ett av våra stora arbetsmiljöproblem i framtiden. Som jag sade skulle man kunna införa en regel i medbestämmandelagen som inte är så allmänt skriven. Så här skulle t.ex. en ny regel kunna se ut: Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare skall präglas av ömsesidig respekt. Arbetsgivaren skall iaktta den anställdes rätt till grundläggande medborgerliga fri och rättigheter. En ändring i 8 § tredje stycket i MBL skulle kunna lyda: Sker kränkning av arbetstagarens medborgerliga fri och rättigheter eller av hans föreningsrätt genom avtalsuppsägning eller annan sådan rättshandling eller genom bestämmelse i kollektivavtal eller annat avtal, är rättshandlingen eller bestämmelsen ogiltig. Detta skulle även kunna gälla för privata företagare. Då kunde vi kanske se en minskning av det vi nu har upplevt.

Fru talman! Barbro Westerholm har frågat socialministern vilka åtgärder som regeringen avser att vidta för att garantera att individens integritet och rättssäkerhet inte träds för när i samband med drogtestning eller andra medicinska test i arbetslivet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara. Bakgrunden till interpellationen är bl.a. den dom i Jag instämmer i Barbro Westerholms konstaterande att användning av drogtest och andra medicinska kontroller i arbetslivet inrymmer mycket komplicerade etiska ställningstaganden. Arbetsgivarens intresse av att kunna välja vem som skall anställas och av att leda och fördela arbetet står bl.a. mot ett berättigat anspråk från den enskilde anställningssökande eller anställde på skydd mot ett obehörigt intrång i den personliga integriteten. I september 1994 tillsattes en särskild utredare för att utreda medicinska kontroller i arbetslivet. Det skedde bl.a. mot bakgrund av de risker för utslagningseffekter som en ökad användning av sådana kontroller kunde antas ha i det då rådande arbetsmarknadsläget. 1996:63). Utredaren bedömde att de dåvarande förhållandena inte motiverade någon begränsande lagstiftning vad gällde vanliga medicinska undersökningar i samband med eller under anställningen. När det gällde narkotikatest fann utredaren inte heller skäl att föreslå lagstiftning. Enligt utredarens mening borde frågan om narkotikatest lösas av arbetsmarknadens parter. Inte heller föreslogs någon förändring av lagstiftningen vad gäller alkoholtest. Det går inte att dra några säkra slutsatser om drogtesten i arbetslivet ökar eller inte. Den statistik som Huddinge sjukhus från tid till annan publicerar ger inte några säkra hållpunkter för hur utvecklingen ser ut i dag. Det finns inte heller någon statistik som visar en ökad användning av narkotika i arbetslivet. Det finns uppgifter som tyder på att arbetsgivarnas intresse för medicinska test ökat. Ett sådant ökat intresse kan bero på situationen på arbetsmarknaden samt tillhandahållandet av test och analystjänster. Självklart bör målet vara att våra arbetsplatser skall vara drogfria. Det är samtidigt viktigt att det på arbetsplatserna finns program och rutiner för att på ett effektivt och för den enskilde acceptabelt sätt hantera missbruksproblem. I dessa sammanhang krävs metoder som bygger på ett förtroendefullt samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare samt kamratstöd. Testen kan inte ses fristående från ett sådant sammanhang. När test ändå utförs bör det ske med höga krav på rättssäkerhet och skydd för den personliga integriteten. Enligt min uppfattning finns det en betydande osäkerhet om rättsläget när det gäller möjligheterna att genomföra drogtest. Det saknas uppenbarligen också en i alla delar gemensam grundsyn på arbetsmarknaden om när och hur test bör få utföras. Det finns därför skäl att nu se över behovet av rättsregler på detta område. Jag kommer senare att föreslå de närmare formerna för en sådan översyn i vilken arbetsmarknadens parter bör delta. Jag kommer också att överväga om det finns anledning att vidga översynen till även andra frågor som rör arbetstagarens personliga integritet i arbetslivet, t.ex. när det gäller användningen av persondatorer, elektronisk post eller Internet i arbetet. Barbro Westerholm har i interpellationen även berört genetiska undersökningar i arbetslivet. När det gäller sådana undersökningar pågår det för närvarande ett arbete inom Regeringskansliet som syftar till att analysera bl.a. den enskildes integritetsskydd gentemot arbetsgivare och försäkringsgivare. Det arbetet beräknas vara slutfört under våren.
Fru talman! Först får jag tacka statsrådet för svaret. Samtidigt vill jag säga att jag hade en avsikt med att rikta interpellationen till socialministern. Arbetsdomstolen, som i och för sig sade att arbetsgivaren ensidigt kunde besluta om drogtest, sade också att drogtesten var ett led i folkhälsoarbetet, och folkhälsoarbetet ligger på socialministern. Hos socialministern ligger också de genetiska testen, som inte enbart hanteras i försäkringssammanhang utan också i arbetslivet. Här är det två departement som hanterar samma fråga. Jag som har varit med ett tag har ju sett att det inte har funnits en bra kommunikation mellan dessa departement i de här frågorna. Vi är överens om att drogtest och andra medicinska kontroller i arbetslivet inrymmer komplicerade etiska ställningstaganden. Det var därför den borgerliga regeringen strax före valet 1994 tillsatte en utredning om medicinska kontroller i arbetslivet. Jag tyckte då och jag tycker fortfarande att det var beklagligt att en så viktig utredning anförtroddes åt en enmansutredare, låt vara att det var en mycket kompetent person. Men det var inte en parlamentariskt sammansatt utredning. Den här utredningen kom att präglas av parternas syn på medicinska test i arbetslivet. Vi i de politiska partierna kallades var och en till 40 minuters utfrågning om vår inställning till medicinska test i arbetslivet. Vi fick inte ens lyssna till varandra. Jag trodde i min enfald att jag skulle få lyssna på de andra. Men det var bara de 40 minuterna som var avsatta för mig från Folkpartiet. Man återkom inte heller med en diskussion om de överväganden man gjorde. Det är jag mycket kritisk mot. Det förekom alltså ingen etisk diskussion i vidare mening, som vi har haft t.ex. vid transplantationslagens tillkomst eller som när jag nu har lett en utredning om forskningsetik, där alla partierna har varit företrädda. Man kan så tydligt se värdet av att vi kommer från olika partier med olika erfarenheter, olika värdegrunder, och möts kring en sådan här fråga. Vi stöter och blöter, kallar till oss experter, funderar en vända till och så småningom kommer vi fram till ett gemensamt ställningstagande. Det är också så med etiska frågor att de inte lämpar sig för politisk strid och politiskt käbbel. Det politiska systemets trovärdighet blir så mycket bättre om vi kan lösa den här typen av frågor gemensamt.
Fru talman! Fortfarande känner jag mig så ny här att jag måste erkänna att jag är lite pirrig inför att stå här med ett statsråd.
Därför ser jag mycket positivt på att regeringen kommer att se över rättsreglerna på det här området. Här står den enskildes integritet mot samhällets krav på skydd för tredje man. Men det handlar också om förtroende mellan arbetsgivare och arbetstagare. Drogtestning ser jag egentligen som ett misslyckande i dialogen mellan arbetsgivare och arbetstagare om eventuella problem man kan ha i sitt arbete men kanske också i sitt privatliv. Det jag vill fråga statsrådet är: Kan man tänka sig att en sådan här utredning blir parlamentarisk? Statsrådet nämnde arbetsgivar och arbetstagarorganisationerna, men har man tänkt närmare på sammansättningen?

Det tycker jag känns bra. Jag kommer direkt från golvet, så att säga. Jag har jobbat med de här frågorna bland människor, där människor missbrukar och där människor arbetar. Ibland tycker jag att vi hakar upp oss på ett negativt och svårt sätt att lösa problemen. Jag tycker att vi oftare pratar om svårigheter, om integritetskränkning, om att det är respektlöst och om det som är negativt med att använda olika former av test. Jag skulle önska att vi pratade mer om att det ibland kanske har ett gott syfte att använda test. Nu tillhör jag inte dem som tycker att man har rätt att kränka människor, naturligtvis inte. Men jag tror ändå att man i rätt sammanhang kan använda test på ett bra sätt. Det står också i Mona Sahlins svar att test bara är en liten del i ett större sammanhang. Riskyrken finns det, och där är det kanske mer behövligt att använda testen för att skydda enskilda individer, för att skydda den som utsätts, tredje man. Barbro har skrivit i sin interpellation att det kan vara ett avskräckande sätt. Man gör människor rädda för att använda olika former av droger. Det kan vara positivt och förebyggande att i ett större sammanhang få fram att på en viss arbetsplats skall människor vara vid sina sinnens fulla bruk - det blir en gladare och trevligare arbetsplats. Det finns metoder - här finns ALNA-rådets broschyr. Den är bra. Arbetstagare och arbetsgivare har tillsammans kommit överens om tillvägagångssätt på arbetsplatserna. Sundsvallsmetoden är en integrering av ALNA:s metoder och en egenmetod. Man använder sig av principen om trafiksignaler - grönt, gult och rött. Vid grönt finns det inga problem. Vissa insatser görs på en arbetsplats. Vid gult, lite varning, görs vissa insatser. Vid rött, här finns människor med problem, används vissa metoder. Det går att hitta lösningar. Det är viktigt att prata om denna fråga här. Det är än viktigare att prata om denna fråga ute bland människor, där de bor, arbetar och finns. Det blir då inte så farligt att prata om denna fråga. Att testa människor, kontrollera urin och blod, för att undersöka användandet av mediciner och droger kan ses som ett misslyckande i relationer mellan människor. Men det tillhör också problemet med missbruk att det inte går att prata i förtroende med människor som använder narkotiska preparat. Då används vilka medel som helst för att dölja användandet. Vänsterpartiet har väckt en motion, och jag skulle vilja veta hur Mona Sahlin ser på vår motion. Jag vet inte om hon känner till den, men jag kan återkomma till den.
Fru talman! Yvonne Oscarsson sade att hon kände sig pirrig. Det är 17 år sedan jag stod här första gången, och jag är fortfarande pirrig. Det skall man nog vara när man talar i Sveriges riksdag. Yvonne Oscarssons inlägg visar mycket väl behovet av den översyn som jag nu aviserat med anledning av Barbro Westerholms interpellation. Även om syftet kan anses vara gott, kan sättet att fullfölja syftet vara kränkande och integritetshotande. Det är precis de frågorna som det är dags att komma ett steg längre med. Jag delar Barbro Westerholms grundsyn i frågan. Vi skall se över samarbetsformerna mellan departementen. Detta är ett exempel på en fråga som har många bottnar och som går in i många olika ansvarsområden. Jag hade nog tänkt mig en snabbare översyn och inte en ny stor parlamentarisk utredning. Jag är beredd att överväga formerna. Självfallet är det viktigt att partierna får och skall vara delaktiga. Jag får lov att återkomma i fråga om formerna. Så hade jag tänkt att hantera frågan. Vi har den bakgrund som behövs i bl.a. den utredning som Barbro Westerholm hänvisade till.
Fru talman! Jag har lärt mig att om jag inte har fjärilar i magen när jag skall prata blir det inte bra, då har jag inte förberett mig på ett tillräckligt ansvarsfullt sätt. Så till frågan om översynen. Man skall se på angränsande frågeställningar när direktiven skrivs. I Socialdepartementet finns utredningen om genetisk integritet. Det blev en departemental utredning. En departementstjänsteman skrev en promemoria som har gått ut på remiss. Liksom alla remisser fick denna remiss en del kritik. Nästan varje vår har vi väntat på ett förslag i maj eller juni, men det dröjer. Jag förstår det. Det är ju knepiga frågor. Detta anknyter till övriga test i arbetslivet. Nu seglar ju användandet av de s.k. biobankerna upp. I utredningen om forskningsetik, som jag har lett, har vi föreslagit en parlamentarisk utredning. Test som tas på nyfödda, patologavdelningar eller på människor i arbetslivet, innebär att det finns tillgång på prover. Proverna sparas kortare eller längre tid och kan komma att användas för andra syften än de ursprungligen var tänkta för. Om en sådan situation aktualiseras, hur skall man då informera den som lämnade provet för länge sedan? Det finns ett brett spektrum av frågor. Jag hoppas på en dialog mellan de två departementen och även Utbildningsdepartementet. Vad är det för frågeställningar som gränsar till varandra? Kanske skall de läggas i samma utredning, eller också skall de läggas på olika ställen. Jag kan inte svara på det här och nu, men det är viktigt att de tre departementen för dialogen för att få bästa möjliga resultat. Dialogen med parlamentarikerna i de etiska frågorna är viktig. Vi är ju också sändare in i våra egna partier. Vi aktualiserar frågorna i våra riksdagsgrupper och skapar en debatt där. Då kommer det in fler synpunkter, och då blir det en bättre förankring av de förslag som sedan tas fram.
Fru talman! Det är en intressant debatt. Jag vill ändå föra ned debatten på verklighetsnivå. Hur skall metoden för att testa människor i verkligheten användas? I vår motion har vi tagit upp svårigheterna med att reglera dessa frågor på ett bra sätt. Vi har tänkt på frågan varför. Vad är motivet? Vad skall kontrolleras? När skall kontrollen ske? Skall det vara vid nyanställningar? Skall det vara vid misstankar? Skall det vara arbetsledarens godtyckliga tankar eller misstankar - här känns det som om något är på tok? Då blir det inte bra. Vem skall utföra testen? Var skall testen utföras? Missbrukare är mycket duktiga på att manipulera med sina urinprov. Det hela måste vara väl genomtänkt. Huvudfrågan är naturligtvis hur positiva svar skall hanteras. Om det finns svar som visar att människor använder narkotiska preparat, vad gör företagsledningen då? Det är då viktigt att det inte blir fråga om att avskeda osv. Det finns nu en dom som visar att det inte är så enkelt. Människor skall erbjudas rehabilitering, kamratstöd osv. Jag tror på utbildning. Det måste ske utbildning på arbetsplatserna med början i arbetsledning och ned till fotfolk. Sättet att tänka måste förankras. Det handlar inte om att vara dum mot sina arbetskamrater. Det handlar om att upptäcka i syfte att stötta och hjälpa människor så att de kan leva ett bättre liv.
Fru talman! Det är en intressant fråga. Jag utgår från att detta inte kommer att vara enda gången vi kommer att diskutera frågan. Varje gång jag försöker att sätta mig in i den får jag en del svar, men jag får framför allt ännu fler frågor. Det är så en sådan frågeställning måste närmas. Det finns inte givna svar. Vi tar Barbro Westerholms påpekanden på allvar, och vi skall se över huruvida frågorna skall avgöras gemensamt - om inte, skall det motiveras tydligt. Det skall också vara en parlamentarisk förankring - och det lovade jag att ta på allvar i mitt svar. Yvonne Oscarsson ställer de frågor som måste ställas. Jag utgår från att man på alltfler arbetsplatser frågar sig om det finns en drogpolicy, hur den skall formuleras, på vilket sätt fack och arbetsgivare skall arbeta tillsammans, hur tillförlitliga testen är, vem som skall utföra dem, om de skall sparas och i vilket syfte. Det gäller att reda ut rättsläget i fråga om de integritetskränkande frågorna. Nu måste vi gå vidare, eftersom det är otillfredsställande att det inte finns fler konkreta svar i dag.

Fru talman! Caroline Hagström har frågat näringsministern vilka åtgärder han avser att vidta för att komma till rätta med den snedvridna konkurrensen inom bl.a. veterinärområdet. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Låt mig först framhålla att jag ser de små och medelstora företagen som en mycket betydelsefull del i arbetet för att stärka och utveckla näringslivets konkurrensförmåga och för att skapa tillväxt och därmed nya jobb. Småföretagsdelegationens arbete och Konkurrensverkets erfarenheter har visat att det finns konkurrensproblem mellan offentlig och privat verksamhet. De klagomål som framförs gäller ofta konkurrensen på lokala marknader mellan små företag och kommuner. Klagomål förekommer emellertid även när det gäller statlig verksamhet. Jag har i tidigare debatter här i kammaren och i den allmänna debatten framfört att jag tycker att det är angeläget att komma till rätta med dessa problem och att jag ser det som en självklar utgångspunkt att offentlig näringsverksamhet inte får slå ut jobb eller hindra tillväxtförutsättningarna i privata företag. För att arbeta med och utreda dessa frågor inrättades under år 1998 Rådet för konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor. I rådet, som leds av en opartisk ordförande, ingår företrädare för näringslivet, stat, kommuner och landsting. Rådets uppgift är att behandla enskilda klagomål om konkurrenssnedvridningar och att försöka nå en samsyn om de långsiktiga spelreglerna. En första delredovisning av rådets verksamhet skall lämnas till regeringen den Som ett led i regeringens arbete att främja småföretagandet presenterade regeringen i december förra året en handlingsplan för att förenkla och förbättra villkoren framför allt för små företag. En viktig uppgift bland de åtgärder som presenterades var just att skapa klarare spelregler för samspelet mellan privat och offentlig näringsverksamhet. I enlighet med vad som togs upp i den planen har jag nyligen inlett diskussioner med Kommun och landstingsförbunden om utformningen av en långsiktig konkurrensstrategi för frågor som rör den kommunala sektorn. När det sedan gäller den statliga sektorn har självklart regering och riksdag huvudansvaret för vilka grundläggande regler som skall gälla för olika myndigheters verksamhet. Utgångspunkten är att statlig verksamhet inte skall konkurrera ut privat verksamhet och att myndigheter inte skall bedriva uppdragsverksamhet eller kommersiell verksamhet om den kan skötas av andra. I den särskilda frågan om distriktsveterinärorganisationen har Caroline Hagström fått en utförlig beskrivning av förhållandena på området i ett frågesvar den 2 december förra året. Av svaret framgår att Jordbruksverkets olika roller har klargjorts genom att myndighets och fältverksamheten bedrivs åtskilda inom olika enheter. Vidare framgår att det ibland är svårt att uppnå fullständig konkurrensneutralitet just därför att den offentliga aktören har ett myndighetsansvar och t.ex., som i detta fall, har ålagts uppgiften att svara för servicen i glesbygd. Jordbruksministern och jag är överens om att konkurrensneutraliteten mellan offentliga och privata utövare på veterinärområdet är lika viktig som på andra områden och att det så långt som möjligt bör gälla likvärdiga villkor. På veterinärområdet, liksom på en del andra områden, måste hänsyn dock tas till de för området mycket speciella förutsättningarna. Regeringen följer noga utvecklingen i den här frågan och kommer bl.a. att beakta de erfarenheter av den ordning som vi har i dag som kan komma att redovisas av Rådet för konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor när rådet kommer med sin rapport i mars.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka för svaret. Jag kan notera att det finns en viss samsyn i denna fråga, när statsrådet påpekar att det är angeläget att komma till rätta med dessa problem och ser det som en självklar utgångspunkt att offentlig näringsverksamhet inte får slå ut jobb eller hindra tillväxtförutsättningar i privata företag. Trots detta kan man tyvärr konstatera att det inte händer någonting. Vidare påpekar statsrådet i sitt svar att både Småföretagsdelegationens arbete och Konkurrensverkets erfarenheter har visat att det finns konkurrensproblem mellan offentlig och privat verksamhet. Därmed borde detta vara klargjort. Men ändå hänvisas här till att man har inrättat en grupp, Rådet för konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor, som skall utreda och utvärdera dessa frågor. Låt mig uttrycka en förhoppning om att detta inte bara är ett sätt att skjuta upp de konkreta åtgärder som behövs för att leva upp till statsrådets ambitioner. Statsrådet säger också att det när det gäller den statliga sektorn är regering och riksdag som har huvudansvaret för vilka grundläggande regler som skall gälla för olika myndigheters verksamhet. Därför undrar jag: När kommer det en proposition angående detta som riksdagen kan ta ställning till och rösta om här i kammaren?
Fru talman! Jag vill först säga till Caroline Hagström att vi är överens om att den privata verksamheten inte får bli utkonkurrerad av den offentliga. Sedan finns det alltid en diskussionspunkt om var gränssnittet går däremellan. Jag berättade förut i kammaren om en upprörd småföretagare som tyckte att vi borde lägga ned biblioteket i hans kommun, därför att han hade en bokhandel och tyckte att gratis bokutlåning konkurrerade ut honom. Det finns alltid en diskussion. Men det är ett problem, som har uppmärksammats många gånger, när framför allt kommuner och landsting men även ibland staten går in på områden där de inte borde vara och därmed förhindrar för den privata aktören. Jag menar allvar med de här frågeställningarna. Jag tycker att regeringen har visat det nu. Det är inte så, som Caroline Hagström säger, att det inte händer något. Genom det råd som har inrättats, också med branschens goda vetskap, skall man just pröva att inrätta en instans dit de som har klagomål kan vända sig och få dem prövade. Då får förhoppningsvis också vi i det politiska systemet exempel på om det är lagen eller tillämpningen det är fel på eller om det behövs sanktionsmöjligheter - det är som bekant ganska svårt när det handlar om kommuner och landsting, som i så fall har överträtt sina befogenheter. Allt detta skall vi nu samla ihop till en hel och ny konkurrensstrategi. Jag vill också peka på att man i Kalmar län har dragit i gång en försöksverksamhet som handlar om hur man regionalt kan upprätta en konkurrensstrategi, där det också finns lokala råd. Många gånger kan frågeställningarna lösas lokalt, om man är medveten om hur problemen ser ut. Den andra delen handlar om det som är jordbruksministerns ansvar. Om jag har förstått det rätt, har jordbruksministern gett en så tydlig beskrivning som hon kan ge av synen på distriktsveterinärorganisationen specifikt och de problem som finns när de till viss del har myndighetsansvar. Jag kan inte i dag svara på om jordbruksministern skall lägga fram en proposition på detta område eller inte. Däremot kommer en samlad proposition om konkurrensfrågorna från Näringsdepartementet, där bl.a. synen på offentlig och privat verksamhet kommer att ingå.
Fru talman! Det är positivt att det kommer en proposition, men trots svaret och hänvisningen till delredovisningen från rådet kvarstår ändå faktum att det finns konkurrensproblem på det här området. Det vore en fördel om statsrådet nu kunde ge ett konkret besked om när propositionen kommer. Kommer den till våren, till hösten eller först nästa år?
Fru talman! Med risk för att låta tjatig vill jag upprepa: Det råd som har inrättats kom till just för att bl.a. vi politiker skulle få en tydlig och klar bild av vilka problemen är, hur de ser ut, om det handlar om upphandlingsproblem eller prissättning, om kommuner och landsting inte följer lagen som säger var man får bedriva näringsverksamhet och inte. Det är just därför rådet har kommit till. Vi har nu skyndat på rådets delredovisning, som skall komma redan nu. Först när vi har den bilden kan jag säga hur stora de förändringar är som behövs och när propositionen kommer. Jag kan inte ange ett datum i dag.

Fru talman! Maud Ekendahl har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att återupprätta flygsäkerheten för de värnpliktiga på F 10 i Ängelholm. Bakgrunden till Maud Ekendahls fråga är att omstruktureringen av Försvarsmaktens helikopterverksamhet, enligt Maud Ekendahl, har lett till att det inte finns någon helikopter på F 10, trots att helikopter skulle vara baserad där dagtid. När det inte finns någon räddningshelikopter på plats kan man, enligt Inom Division syd skulle helikoptrar för flygräddning utgångsbaseras i Kallinge och Säve. Flygräddningsresurser för F 7 och F 10 skulle baseras vid respektive flottilj under flygövningstid och hämtas från Kallinge. Regeringen ansåg vidare i propositionen att den redovisade organisationen i fred innebär en tydlig försvarsmaktsgemensam organisation som tillgodoser Försvarsmaktens krav på bl.a. en effektiv förbandsproduktion och yttäckande flygräddningsberedskap. 1997/98:FöU1, s. 70) bl.a. att det ankommer på ansvariga myndigheter och inte på riksdagen att besluta om var enskilda helikoptrar skall baseras för att kunna uppfylla kraven på beredskap m.m. Riksdagen godkände regeringens förslag och avslog motionsyrkandena. Den 1 januari i år inrättades Göta helikopterbataljon, som benämningen på Division syd slutligen har bestämts till. Maud Ekendahl grundar sin interpellation på omsorg om de värnpliktiga. Eftersom det inte är värnpliktiga som flyger våra stridsflygplan utan officerare utgår jag från att Maud Ekendahl vill innefatta även dessa i sin fråga. ansvarig myndighet för flygräddningstjänsten. Sådan räddningstjänst innebär efterforskning, lokalisering och undsättning av nödställda vid haveri eller olycka. Den militära flygräddningen utgör en sådan verksamhet vid haveri eller olycka i militär luftfart. Den centrala flygledningen beslutar om insats och ledning av militära flygräddningsresurser. Flygledningen har härvidlag avtal med Försvarsmakten. Försvarsmakten medverkar i insats med flygande räddningsresurser och basräddningstjänst. Med hänsyn till främst personalens hälsa och säkerhet är det angeläget att Försvarsmaktens organisation för medverkan i militär flygräddning är yttäckande och väl fungerande. Det är Försvarsmakten som skall detaljutforma myndighetens verksamhet i fred. I detta ansvar ligger att utforma en ändamålsenlig flygräddningsorganisation. Varje flygflottilj har fått sig tilldelad särskilda områden för flygövning. F 10:s huvudsakliga flygövningsområden är belägna i luftrummet över södra Halland, nordöstra Skåne och Hanöbukten. Om ett haveri inträffar larmas närmast tillgängliga helikopter, oavsett var denna helikopter är baserad. Det viktiga är därför inte att det står en helikopter i beredskap på F 10, utan att det finns helikopter i beredskap som täcker in F 10:s - och naturligtvis andra flottiljers - flygövningsområden. Om ett haveri skulle inträffa i direkt anslutning till en flottilj svarar i första hand flottiljens egen markbaserade basräddningsgrupp för undsättningen. Tack, fru talman!
Fru talman! Jag vill börja med att tacka försvarsministern för det svar som jag har fått. Och så kan jag säga att jag menade också officerarna fast det inte stod i min interpellation. Försvarsministern har klart och tydligt redogjort för den omorganisation som har genomförts av helikopterverksamheten och framhåller just vikten av att man skall ha en ändamålsenlig flygräddningsorganisation. Det vill jag instämma i; det är väldigt viktigt att man har det. Jag ställde den här frågan till försvarsministern eftersom piloterna själva har gått ut och talat om att de på F 10 inte längre känner någon säkerhet när det gäller deras arbetsmiljö. De trodde - och det har många trott - att i och med omorganisationen skulle en helikopter vara baserad där under övningstid, som försvarsministern sade i sitt inlägg. Om det finns en helikopter på plats medan de är ute på sina uppdrag i övningstid kan man ju ingripa betydligt snabbare när det händer olyckor. Det har ju hänt olyckor utanför vår kust där piloter har hamnat i vattnet osv. Flygövningarna sker runt omkring i våra trakter i Skåne, och helikoptern står i Kallinge. Det tar en timme innan man kommer fram. Vi vet ju hur det är med väder och vind. När man sitter i en gummibåt eller ligger i vattnet är en timme lång tid, den tid som det handlar om för att man skall kunna ta hand om en skadad. Försvarsministern! Jag måste därför tyvärr säga att jag tycker att det var tokigt att besluta sig för att ha en enda division, dvs. den som kallas Division syd. Det var ju faktiskt väldigt många från militärt håll och inte minst från riksdagens partier som förordade att även Division väst skulle inrättas, så att man skulle kunna garantera den här helikoptertryggheten och täcka behovet även vid våra vatten och landområden. Vi skall komma ihåg att man nu håller på att utveckla F 10. Jag ser ju varje vecka när jag flyger hur den nya hangaren till JAS-plan växer fram. När JAS kommer till F 10 har man ungefär 32 000 rörelser per år med krigs och skolflygplan. Dessutom finns det civila flyget vid sidan om. När det här kommer att växa fram blir ju F 10 militärt sett ett av landets största flygfält. Och då har jag undantagit transportflygningarna. Jag tycker att det är lite märkligt att regeringen fråntar sig ansvaret och att man nu när det inte finns någon helikopter baserad i Ängelholm under flygtid hänvisar till att det är myndigheten som får avgöra det här själv. Eftersom vi är i det här läget vill jag ändå ställa en fråga till försvarsministern. Jag har nu påtalat att det inte finns någon helikopter i Ängelholm. Kan man tänka sig att försvarsministern ändå tar upp de här diskussionerna med de helikopteransvariga i Kallinge, så att det här rättas till?
Fru talman! Jag anser det klarlagt, när jag har gått in för att förbereda mitt svar, att både chefen för helikopterflottiljen och högkvarterets säkerhetsinspektion, som svarar för flygsäkerheten, anser att det är tillfredsställande som det har kommit att fungera nu. Men det är givet att jag och regeringen avser att mycket noggrant följa hur hela helikopterverksamheten, naturligtvis inklusive flygsäkerhetsverksamheten, utvecklar sig. Det är en betydelsefull organisatorisk förändring som har skett i samband med att vi har skapat en försvarsmaktsgemensam helikopterverksamhet. Det finns många tecken som pekar på att det är en betydelsefull och viktig förändring som ökar effektiviteten. På sikt ger den säkerligen också möjligheter för hela helikopterverksamhetens utveckling. Jag avser självfallet att följa och orientera mig om hur utvecklingen av detta nya försvarsmaktsgemensamma förband förmår att uppfylla de krav vi ställer för Försvarsmaktens krigsorganisatoriska förutsättningar, fredsoperativa verksamheter och stöd åt det civila samhället.
Fru talman! Om försvarsministern tänker följa frågan skulle jag vill ställa frågan så här i stället: Om man följer en fråga, är avsikten då att man kanske gör en utvärdering? Och om det visar sig, som man sade från början, att en Division Syd inte är det bästa, är man då beredd att eventuellt ompröva sitt beslut så att man även får en Division Väst? Det var många som tyckte att det var det bästa ändå.
Fru talman! Det är givet att när regeringen menar att vi skall följa en utveckling så innebär det att vi vill se hur verksamheten fungerar i förhållande till de mål som vi har satt upp. Jag vill inte i dag göra något uttalande som pekar på att jag är inriktad på att genomföra förändringar i den verksamhet som nyligen har etablerats. Men jag kan försäkra interpellanten om att jag är väl medveten om det stora intresse som finns inom Försvarsmakten, samhället och riksdagen för helikopterverksamheten, och jag tar självfallet detta på största allvar.

Fru talman! Runar Patriksson har frågat mig om regeringen är beredd att ta upp en diskussion med Norges regering om möjligheten att hyra ut Älvdalens skjutfält, vilket enligt Runar Patriksson verkar vara Norges önskan. Bakgrunden till frågan är diskussionerna i norska Stortinget om eventuell nyanläggning av ett skjutfält i Östlandet. Frågan om norskt och annat utländskt samutnyttjande av svenska skjutfält har diskuterats tidigare här i kammaren. En grundläggande debatt ägde rum våren 1997 . Frågan gällde då, som nu, gemensamt svenskt och norskt utnyttjande av Älvdalens skjutfält. Jag sade då att en rad faktorer spelar in när det gäller samutnyttjande, bl.a. det svenska intresset i saken, vilka stater som skulle kunna bli aktuella samt folkrättsliga och andra rättsliga aspekter. Jag ansåg då att frågan var av stor principiell vikt, och jag har samma inställning i dag. Jag delar inte helt Runar Patrikssons uppfattning att Norge skulle vilja hyra eller samutnyttja Älvdalens skjutfält. Visserligen har i olika sammanhang framförts uppfattningen att Norge i stället för att anlägga ett nytt stort skjutfält i Östlandet skulle kunna samutnyttja Älvdalen. Men enligt den norska regeringens redogörelse till Stortinget i november 1998 om regionfält Östlandet var alternativet att hyra Älvdalen inte aktuellt. Någon förfrågan från den norska regeringen har heller inte kommit till Sverige. Den hittillsvarande svenska inställningen när det gäller att tillåta utländska militära förband att öva i Sverige är restriktiv. Sådan övning har hittills endast medgivits om det gäller internationella övningar där även Sverige deltar, såsom inom ramen för FN eller Nato/PFF eller om det gäller gemensamma materielprojekt. Att medge en enskild stat att öva på svenska skjutfält utanför dessa ramar vore ett principiellt nytt ställningstagande. I Norge diskuteras frågan om ett nytt skjutfält sedan flera år. Den grundläggande frågan när det gäller behovet av skjutfält är det egna försvarets behov av övningsområden. Andra frågor som är av betydelse är t.ex. miljöaspekterna och de regionalpolitiska aspekterna. Det är Norge som avgör hur man vill lösa frågan om områden för utbildning och övning av norska militära förband. Sverige skall inte ha synpunkter i den saken. Däremot skall vi kunna ha synpunkter på om en annan stat inrättar en anläggning som riskerar att påverka förhållandena i vårt land. Vi har därför framfört vår klara uppfattning när det gäller en eventuell nyanläggning av ett skjutfält i Gravbergsområdet mycket nära den svenska gränsen. Enligt min och regeringens mening är det inte lämpligt att Sverige tar initiativ till att diskutera frågor om ett eventuellt samutnyttjande av svenska skjutfält med Norge som ett alternativ till regionfält Sverige och Norge är av tradition mycket goda grannar och vi har mycket gemensamt. Jag är därför övertygad om att om man från norsk sida vill diskutera ett samutnyttjande av t.ex. Älvdalens skjutfält så kommer man att fråga oss. Skulle så ske kommer vi naturligtvis att diskutera saken med våra norska kolleger.

Fru talman! Herr försvarsminister! Tack för svaret. Även om vi ännu ej är överens i ärendet Älvdalen, är det kanske ett steg på vägen mot Älvdalens uthyrning till Norge. Låt mig ge lite bakgrund för min egen del. I min liberala värld bor man vid en gräns mot ett annat land. Detta grannland är Norge. Det är ett vänligt sinnat land som en gång var drabbat av krig. I min liberala värld har grannar hjälpt till att lindra deras nöd bakom den stängda gränsen. Min gränsövergång var stängd i sex år. På den andra sidan om den stängda gränsen bodde våra grannar, släktingar och vänner från tiden före kriget. Vår hjälpinsats var därför självskriven, och den har svetsat oss samman på ett speciellt sätt. En liten parentes är att vi glädjande nog har lyckats att glömma 1905. Vi kan i dag vid flera olika tillfällen t.o.m. fira unionsupplösningen som en positiv händelse. Under tiden 1939-1945 kände vi oss hotade i Sverige, men undkom ett anfall från Hitlers Tyskland, vilket vi med tacksamhet kan notera. I mitt liberala liv ingår samarbete över gränsen i politiken, religionen och arbetslivet. Framåtskridande kräver ofta gränsöverskridande erbjudanden. Några sådan exempel från politiken kan gälla vägar, skola, vård, miljö och varför inte försvar. Länge bodde vi vid gränsen i en demilitariserad zon som sträckte sig en mil från gränsen. Det var en fin tid. Då hade vi bara en tullstation oss emellan som vi kallade gränsskydd. Då var finansministern vår högsta bevakare vid gränsen. Men i min liberala värld vill jag ha försvarsministern som ansvarig för gränsen. Jag vill ha ett gränsförsvar, men det skall vara mycket öppet för samverkan med goda grannar. Älvdalens skjutfält ligger perfekt till för att kunna användas av en god granne, nämligen Norge. Vid ett besök i Norge den 8 februari framförde Norge, via två ministrar i regeringen, ett önskemål om ett erbjudande från Sveriges regering om möjlighet att få hyra in sig på Älvdalens skjutfält och därmed få ett alternativ till ett eget byggande i Gravberget eller Gråfjäll. Om Norge skulle välja Gravberget innebär detta en miljökatastrof för de boende i Bastuknappen i I min liberala värld säljer vi försvarsmateriel till Norge och vi gör samköp med Norge av försvarsmateriel. Vi samövar både efter kusten och i luftrummet redan i dag. Varför gäller då inte detta på marken med markburen trupp? I min liberala värld hoppas vi att vi aldrig behöver drabbas av krig, varken i Sverige eller Norge. Att vi ändå skall ha ett spetsigt och effektivt försvar anser vi vara viktigt. Ute i övriga världen har man ännu inte klarat av att umgås utan krig, varför vi i Sverige och Norge har ett stort internationellt ansvar att vara fredsbevarare. Här krävs samverkan igen, varför ett hyreskontrakt gällande Älvdalens skjutfält borde vara möjligt och mycket tilltalande. Vi har inte fått någon förfrågan, säger försvarsministern. Nej, men det vore kanske rätt, när vi ändå kritiserar bygget i Gravberget, att komma med ett erbjudande. Enligt Folkpartiets mening och uppfattning är det svenska försvaret i behov av inkomstförstärkningar. Uppfattningen om den goda grannen Norge är att Norge brukar ha för vana att betala för sig. Därtill kommer att deras ekonomiska sits i kronor är ganska god.

Fru talman! Herr statsråd! Just frågan om Trängslet har ju statsrådet och jag diskuterat ett antal gånger under de år som jag har suttit i riksdagen, och det har jag gjort även med försvarsministerns företrädare. Ändå är jag lite fundersam över vad som egentligen är anledningen till varför det inte kan tas något steg åt något håll. Är det Norge som väntar på att Sverige skall ta ett steg och Sverige som väntar på att Norge skall ta ett steg, ta initiativet för att utnyttja Jag har här ett urklipp med statsrådet. Det är på norska och rubriken är: Ikke norsk bruk av svensk skytefelt. Det stämmer kanske med de svar jag också har fått genom åren. Men jag har inte blivit klok på det här. Jag har läst svaren flera gånger även inför dagens debatt. Mitt kompendium om Trängslet och den brevväxling vi har haft är tjockt. Det skulle vara intressant att veta vad anledningen är. Jag känner försvarsministern som en öppen och ärlig person i debatterna. Jag tror att vi kanske skulle kunna komma ett steg närmare nu. Är det bara prestigen när det gäller vem som skall ta första steget? Då har ju Runar Patriksson och jag en möjlighet redan kommande helg, söndag till tisdag, då vi träffar norska försvarsutskottet i Oslo. Vad är problemet? Jag tror inte att vi behöver tvista om förträffligheten på skjutfältet i Älvdalen som säkert är Europas bästa. Men det finns alltså en stor outnyttjad kapacitet. Och som Runar Patriksson sade: Alldenstund vi har synpunkter på Gravberget kanske vi också skulle kunna erbjuda ett alternativ. En annan fråga i det här är ju administrationen av skjutfältet i Trängslet, som jag tidigare också har diskuterat med statsrådet. Frågan är varför det skall sortera under Kristinehamn och dess Fo. Naturligtvis kan man säga att det är lite egenkärt av mig som kommer från Dalarnas län att säga att det borde tillhöra Dalregementet och Dalabrigaden och det Fo som gäller Dalarna, Gästrikland och delar av Uppland. Det är min mening att det borde höra dit. Dalregementet och Dalabrigaden är också de flitigaste brukarna av Jag vet ju tillkomsten av denna konstiga administrativa enhet. Det blev ju så under den tid det var timeout för Dalregementet, i förra försvarsuppgörelsen, och det skulle läggas ned. Då hamnade det under några skrivbordsveckor under Kristinehamn. Men den frågan kan vi kanske återkomma till när vi har sett att Till dess hinner det väl rinna lite vatten under broarna både här och på andra ställen.
Fru talman! Jag är tacksam för att vi får möjlighet att ventilera den här saken, och den ventileras ju också i det norska Stortinget. Utvecklingen i det norska politiska livet är ju den att Norges regering har förklarat i sitt meddelande till Stortinget att man inte anser det försvarligt att göra det norska försvaret beroende av ett främmande lands territorium för att kunna öva. Det är kärnpunkten i den norska regeringens hållning. Utvecklingen i Norge synes nu vara att det finns en majoritet i Stortinget för att anlägga ett lämpligt skjut och övningsfält i Östlandet. Vi har också fått medieuppgifter som pekar på att det kan bli en majoritet också i Stortinget för Gråfjället. Det är möjligt att de svenska synpunkterna, både de officiella och från alla berörda vid gränser, när det gäller Gravberget påverkar ställningstagandena i Stortinget. Det tycker jag i så fall är någonting mycket positivt. Från min utgångspunkt vill jag säga att vi har en omfattade utländsk verksamhet i olika svenska försvarsanordningar. Men de är som jag har sagt i interpellationssvaret knutna till två förutsättningar. Den ena är att det handlar om en samverkan där Sveriges förband också samverkar t.ex. för att förbereda en insats utomlands inom ramen för Partnerskap för fred eller Förenta Nationerna. Det kan också vara frågan om samverkan kring gemensamma materielprojekt, och sådant är helt all right att gå vidare med självfallet också med norska företrädare. Frågeställningens principiella innebörd är ju huruvida vi bör byta eller ändra på principen och medverka till att andra länder bedriver sin egen nationella övningsverksamhet - i det här fallet också tänkt att vara mycket långvarigt - inom ett annat lands - vårt lands - territorium.
Fru talman! Vi är nog inte riktigt överens om Norges vilja. Det var dock två ministrar som framförde önskemålet om att få ett bud om Älvdalen som ett alternativ. I svaret säger också försvarsministern att det här diskuterades 1997. Även när denna fråga diskuterades 1997 anser jag att svaret visar feghet från Sveriges regering. Det är dags att finna okonventionella lösningar nu, herr försvarsminister. Det är dags att regera och att i denna fråga reagera innan den goda grannen tvingas ställa till med en utbyggnad i onödan som kanske får oönskade miljöeffekter i Bastuknappen. Våga visa handlingskraft! Kontakta Norge i dag! Jag tror att vi blir nöjda på båda sidor om gränsen och att kampen för fred i världen tar ett steg framåt, liksom klimatet för fortsatt samarbete på materielsidan för bådas förtjänst i framtiden. I min liberala värld försvarar man sig gemensamt med goda grannar, som samverkar på lika villkor och med respekt för varandras demokratiskt uppbyggda försvar. Ett positivt besked i fråga om Älvdalen skulle säkert förgylla försvarsutskottets besök i Oslo nästa vecka. Gör nu avdelning framåt marsch i skjutfältsfrågan! Fru talman! Herr försvarsminister! Låt budet om uthyrning av skjutfältet i Älvdalen till Norge framföras i dag. Det är ingen tid att förlora.
Fru talman! Jag tänker inte förlänga även dagens debatt, utan jag tänker vara kort i mitt inlägg. På idrottsspråk skulle jag säga att det står 1-1 mellan statsrådet och Patriksson i fråga om vad Norges vilja är. Jag tänker inte vara någon sorts domare. Det har jag inte ens kompetens för eller rätt att vara, utan jag tänker låta frågan bero till kommande veckas överläggningar med det norska försvarsutskottet. Då kanske vi får klarhet, och så kan vi träffas här igen för att diskutera den här frågan. Jag tycker i alla fall att jag fick ett besked av statsrådet. Norge vill inte vara beroende av oss, och det tycker jag är ett svar som man skall acceptera. Men som sagt, vi har ju möjlighet att diskutera det här den kommande veckan, och sedan kanske det finns anledning att återkomma. Eller också är frågan slutligt avgjord.
Fru talman! Jag har naturligtvis också haft kontakter med företrädare för Norges regering. Norges försvarsminister har vänt sig till mig och vi träffas ju ofta. Visst har jag samtalat med honom och visst har jag lyssnat på hans åsikter, vilka ju också är de som framförs i Norges meddelande till norska Stortinget. Likaså kommer jag naturligtvis att avvakta norska Men jag vill understryka att i en stor och viktig frågeställning måste man självfallet utgå från vad Norges regering lägger fram som sin proposition för norska Stortinget. Självfallet måste man också avvakta det som Norges storting kommer fram till. Jag har agerat i syfte att skapa mig och svenska regeringen bästa möjliga klarhet. Jag har också självklart utgått från att det Norges regering lägger fram för Norges storting är det som också är Norges regerings åsikt, och nu avvaktar vi Stortingets ställningstagande.

Fru talman! Först vill jag tacka statsrådet för svaret. Eftersom det inte alltid är så, vill jag passa på att säga att det här är ett väldigt bra svar. Det hade inte blivit bättre om jag hade skrivit det själv. Man kan möjligen också konstatera att det här är viktigt eftersom det är en kraftfull signal om att vi är överens om att eleverna har rätt till undervisning enligt den garanterade undervisningstid som riksdagen har fastställt, och att det gäller. Man skulle förmodligen behöva skicka ut statsrådets svar till varenda en som har ansvaret i kommunerna. Jag är trött på att läsa rapporter om att elever inte får den undervisning de har rätt till. Bakgrunden till min interpellation är uppgifter om att det finns kommuner som satt i system att inte anlita vikarier när ordinarie lärare är frånvarande. Som skolministern skriver finns det olika sätt att hantera sådana problem. Det är klart att strövikarier inte alltid är motiverade. Det är helt korrekt. Men det är naturligtvis väldigt tveksamt att man veckovis nöjer sig med att andra lärare, utöver sin ordinarie tjänstgöring, skall ta ansvaret för elever som saknar lärare, alternativt att man skickar hem eleverna. Det finns tyvärr goda skäl att anta att eleverna i sådana lägen inte får den undervisning de har rätt till. Skolministern säger i svaret att regeringen överväger att se över grundskoleförordningen i syfte att tydliggöra vad som menas med elevernas rätt till lärarhandledd undervisning. Jag utgår då ifrån att det handlar om att också titta på en omfattning som motsvarar kravet på garanterad undervisningstid. Jag tycker att det är bra. Jag vill fråga statsrådet: När kommer regeringen att bestämma sig för hur det blir, om man nu tar itu med detta? Jag tycker att det är angeläget. Just nu kan det finnas elever i Sverige som inte får den undervisning som vi i riksdagen har bestämt att de skall ha. Man vill ju då att det snabbt skall rättas till. Mitt intryck är dessutom att det är ganska oklart i vilken mån elever får den undervisning som vi tror att de får och har bestämt att de har rätt till. Jag har inte hittat någon bra statistik eller undersökning som visar hur många timmar eleverna får i verkligheten, dvs. hur mycket eleverna missar på grund av sjukfrånvaro, ledighet m.m. och hur det varierar mellan olika skolor. Faktum är att jag inte ens tror att vi har kontrollerat hur många timmar skolorna i realiteten lägger ut som garanterad undervisningstid. Är det någon som har tittat på hur schemana ser ut? Är det någon som vet om eleverna får detta? Finns det sådan statistik? Var kan jag hitta den? Alternativt: Är det inte dags att på lämpligt sätt skaffa fram ett sådant underlag? Det är alldeles uppenbart, med den avreglering vi har gjort i det nya styrsystemet, att vi måste ha koll på att detta stämmer. Det är ett av de få mått som skall garantera likvärdighet och kvalitet.

Fru talman! Det är bra att vi tar tag i detta så snabbt det går. Jag vet att det inte alltid är så lätt. Det är uppenbarligen sant det jag trodde och misstänkte, att det inte bara är jag som letar dåligt utan att vi inte riktigt har koll på hur det ser ut med den garanterade undervisningstiden i realiteten. Jag inser svårigheterna, men vill i alla fall vädja till skolministern att fundera över olika sätt att följa upp detta. Lärarförbundet, som gav mig underlaget till den här interpellationen, har tittat på några exempel. Det finns naturligtvis fler. Jag tror inte att det bara handlar om lärares sjukfrånvaro, utan det kan också vara brister i övrigt. För egen räkning kan jag säga att mina partikamrater kommer att uppmanas att kolla upp hur det står till i deras egna kommuner. Jag tycker att också våra kommunalpolitiker har ett mycket stort ansvar här. Jag är inte säker på att det beror på att de inte är intresserade av att det skall vara riktigt, utan det kan vara annat som brister. Det här är en sådan sak som borde ligga i deras uppföljning och utvärdering lokalt. Om jag får vädja om att vi gemensamt försöker se till att vi får fram ett underlag så att vi vet att den garanterade undervisningstiden är en realitet och inte bara något som vi har bestämt oss för på papperet så är jag nöjd. Jag ser fram emot kommande förslag.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

Men det som vi har pratat om i dag och som vi uppenbarligen är överens om är att vi gemensamt skall försöka se till att elever får den undervisning som de har rätt till. Det är oerhört centralt. Vi får väl söka oss fram på olika vägar och se fram emot ett eventuellt förtydligande av regelverket, vilket kan vara helt nödvändigt. Och som sagt: Låt oss fundera över om vi kan skaffa fram bättre statistik. Det här borde kontrolleras, eftersom en av de viktigaste anvisningarna från riksdagen är att eleverna skall få ett visst antal timmar. Vi borde då också ta reda på om de får det.

Fru talman! I min interpellation till skolminister Ingegerd Wärnersson frågade jag henne just vilka åtgärder hon är beredd att vidta för att stärka möjligheterna för landets glesbygdsskolor att över huvud taget finnas kvar. Vi kan i dag se hur situationen ser ut i Sverige. Vilka är det som flyttar därifrån? Framför allt de yngre upp till 35 års ålder. Man flyttar till storstäderna och till de större regionerna. Framför allt kan man se att närmare 50 % av yngre nyutexaminerade från högskoleutbildningar flyttar till Stockholm och storstadsområdena. De har dessutom inte någon möjlighet att flytta tillbaka. Många vill efter ett antal år flytta hem till sin hembygd, bilda familj och börja arbeta, men den möjligheten finns inte. Glesbygdsskolorna, som spelar en mycket central roll, försvinner mer och mer. Glesbygdsskolorna fyller en funktion för hela lokalsamhällets utveckling. De är ju en del av regionalpolitiken. Jag vill se dem som en investering, dvs. att skolan är en resurs, i stället för en kostnad, för att hela Sverige skall leva. Jag tycker att den utveckling som vi kunnat se i landets kommuner under de senaste åren är ganska oroande. År 1997 konstaterade Glesbygdsverket att ungefär ett hundratal av landets glesbygdsskolor var akut hotade under de kommande åren. Ett antal beslut om nedläggning, ofta i strid med glesbygdsinvånarnas vilja, fanns redan då. Sedan dess har läget knappast blivit bättre. Avfolkningen av landets glesbygd har fortsatt, och barnkullarna minskar i storlek. De små skolorna ute i glesbygden fyller en ovärderlig funktion för hela samhället. De stärker den sociala sammanhållningen, som är viktig både för eleverna och för föräldrarna. Skolan är också, rätt använd, mer än en arbetsplats för barnen under dagtid. När en skola i glesbygden fungerar som bäst är den ett kulturcentrum där många kan mötas i en känsla av delaktighet. På många ställen finns lokala skolstyrelser, där lärare, föräldrar och elever hjälper till. Jag kan tyvärr i Ingegerd Wärnerssons svar på min interpellation inte utläsa att skolministern är beredd att vidta några som helst åtgärder, trots att glesbygdens situation ser ut som den gör.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 I och för sig kan man säga att inget svar också är ett svar: De konkreta åtgärderna kommer aldrig. Jag är väldigt rädd, skolminister Ingegerd Wärnersson, om svaret betyder att det inte kommer några konkreta åtgärder. Jag kan lova att detta kommer att höras i hela Sverige.
Fru talman och skolministern! Interpellanten Sofia Jonsson tar i sin interpellation upp en ytterst intressant problematik, nämligen glesbygdsskolornas överlevnad. Men jag skulle från min horisont vilja uttrycka det som människors möjligheter att få rimliga livsvillkor när de väljer att bo på landet. När Sofia Jonsson frågar statsrådet om åtgärder som man avser vidta får hon svaret att man ger kostnadsutjämningssystemet som ett bidrag, att medborgarna kan påverka via den kommunala politiska debatten och att det finns pedagogiska aspekter som gör att man inte kan undervisa med alltför stor åldersspridning om god kvalitet skall erhållas. Vi kristdemokrater vill gärna se det enskilda barnet och dess möjligheter att få god undervisning och fostran. Skollagen innebär att skolan skall stödja hemmen i deras fostran av barnen så att de genomgår en harmonisk utveckling. Vi har påtalat behovet av ökad flexibilitet för att skolan skall kunna möta barnen på deras nivå och utifrån den stödja deras fortsatta utveckling. Jag förstår inte varför en liten skola i en nära social gemenskap skulle ge mindre möjligheter till trygghet och harmoni, vilket egentligen är den bästa miljön för lärande och kunskapsutveckling. Jag förstår inte heller varför fördelarna med närhet till natur och den kultur eller omgivande verksamhet som just karakteriserar en glesbygdsskola inte lyfts fram. Interpellanten påpekar att det inte handlar om enbart bidrag, och det tror jag på. Skall man se långsiktiga konsekvenser av en glesbygdsskola i ett vidare perspektiv, så är det tvärtom: tryggare barn med mindre behov av särskilt stöd kanske, användande av lokaler som ger en effektivitet i kostnader, en social samverkan som t.o.m. ger lägre kostnader vad gäller omsorg och andra nödvändigheter som många behöver. Glesbygdsskolan är viktig utifrån aspekten en levande landsbygd med social sammanhållning och service till medborgarna. Då blir ofta kostnaden utgångspunkt. Jag vill framhålla här utgångspunkten i det enskilda barnet. Utifrån en sådan utgångspunkt blir frågan: Vad kan det enskilda barnet få erfara i en glesbygdsskola som inte kan upplevas i en tätortsskola, åtminstone inte på samma sätt? Finns det mål i läroplanen som talar för att måluppfyllelsen kan ske minst lika väl i glesbygden, om man ser på helheten? Finns det behov hos barn som bättre tillgodoses i en glesbygdsskola? Jag menar att så är fallet. Jag menar vidare att mångfalden krävs för att flexibilitet skall vara riktmärke. Vidare menar jag att till syvende och sist kan det vara så att barn från storstaden kanske t.o.m. skulle må bra av skolgång i en glesbygdsskola. Fru talman! Det vore intressant att få statsrådets syn på glesbygdsskolans möjligheter att tillgodose behov som inte en tätortsskola självklart kan. Vidare vore det intressant att få höra om ministern anser att skollagens budskap om harmonisk utveckling kan följas även om inte antalet barn är särskilt stort. Kan en skola vara för liten, och var går i så fall smärtgränsen?
Fru talman! Det här är en viktig debatt, och det som har fått mig att begära ordet är framför allt att jag tycker att svaret andas en väldig okunnighet. Jag delar inte skolministerns negativa attityd till små skolor, och framför allt inte små skolor med åldersblandad undervisning. Det är ju just i den typen av glesbygdsskolor som åldersblandad undervisning som pedagogik brukar fungera eftersom man ofta har en väldigt stark kontinuitet i lärarkompetensen. Man har gediget erfarna lärare som klarar av att hantera det, och då får man inte de pedagogiska problem som de nationella utbildningsinspektörerna påpekade finns i åldersblandad undervisning i storstadsskolor. Så det är ju definitivt fel att kritisera just den delen. Sedan erkänner jag att det finns en gräns för hur liten en skola kan bli för att den skall fungera ekonomiskt och pedagogiskt. Det är självklart. Jag tycker också att det är sorgligt att skolministern bortser från den positiva effekt som friskolereformen innebär för landsbygdens skolor. Det kan ju vara förståeligt, skulle jag kunna säga, men det är ju faktiskt så att friskolereformen innebar att många skolor som kommunerna hade bestämt sig för att lägga ned överlevde genom en annan organisation, struktur och engagemang. Jag har inte sett någon som helst utvärdering som säger att undervisningen i de skolorna är dålig. Tvärtom är Skolverkets inspektörer ofta i de rapporter jag har läst glada och lyckliga över att undervisningen fungerar väldigt bra. Sedan finns det ju naturligtvis också väldigt mycket som man kan göra. Jag vill gärna lyfta fram exemplet med glesbygdsgymnasierna, som ju är en annan modell för gymnasieundervisning som tillämpas i lite olika delar, också distansundervisningsgymnasierna, som gör att ganska små kommuner har klarat av att slippa skicka elever i buss 20-30 mil någonstans, vilket ju är fantastiskt bra. Det har skett genom att man har ändrat i regelverken. Det har funnits en försöksverksamhet uppe i Jämtland där man för att små barn skall slippa åka väldigt långa resor i stället har laborerat med att ha undervisningen koncentrerad till tre fyra dagar i den stora skolan. Man jobbar också mer med IT och annat. Det är klart att vi kan göra väldigt många saker för att skapa möjligheter. Vi kan kanske inte med de åtgärderna behålla varje skola, men vi kan visa en god vilja, och det är gott nog. Jag tror nog att vi skall passa oss för att alltid tro att det blir billigare att lägga ned skolor. Jag umgås väldigt ofta med bilden av en nedlagd skola rakt över vägen, där det går pengar till kommunala vävstugor och annat och där det står en stor kåk som ingen kan göra sig av med men som skulle kunna användas eftersom det är fler barn nu än någonsin i just den by jag tänker på. Men jag skulle i alla fall vilja ställa en fråga i den här debatten till ministern, och den är: Finns det några exempel på landsbygdsskolor, friskolor eller kommunala, som är så små att undervisningen inte håller måttet? Om vi har ett sådant underlag så måste vi naturligtvis göra någonting. Jag tänker inte ställa upp på att elever inte får den undervisning de skall ha. Men min erfarenhet är hittills att när föräldrar, lärare och andra ställer upp och ser till att en skola överlever så ser de också till att undervisningskvaliteten är god, och det skall vi ta vara på tycker jag.

Fru talman! Ingegerd Wärnersson frågade mig vad syftet egentligen var med en interpellation om funderingar omkring hur vi kan stärka glesbygden och framför allt engagemanget och skolorna i glesbygden. För mig är detta en självklarhet, och jag hoppas att skolministern också tycker det. Det engagemang som vi har kunnat se på de skolor som finns och på de skolor som har startats de sista åren visar ju att föräldrarna, lärarna och eleverna stärks otroligt mycket. Det blir en möjlighet att ta vara på den styrka som finns ute på landsbygden. Men det är klart att de här föräldrarna inte orkar hur länge som helst. Lärarna orkar inte heller hur länge som helst när man kontinuerligt har diskussioner med kommuner om pengar - hur mycket har kommunen råd att ge i år? Man har ju så att säga inget minimibelopp att gå efter. Det gör mig väldigt orolig. Ingegerd Wärnersson tog också upp det här med IT i skolan och utvecklingen där. Jag tycker att det är jättebra. Centerpartiet har ju propagerat för en digital allemansrätt och utbyggnaden av denna. Jag hoppas att det kan bli en realitet. Med hjälp av detta med IT kan ju skolorna inte bara utvecklas som skolor utan också som hela kunskapscentrum, och inte bara för barnen. Också föräldrarna, vuxenutbildningen, studieförbunden och det lokala näringslivet kan ju ha nytta av detta. Stöder man skolan blir den en resurs för hela bygden, ett resurscentrum och ett kunskapscentrum. Regeringens IT-satsning i skolan är, tycker jag, ett exempel på en huvudlös politik som ökar klyftorna mellan städer och landsbygd. I stället för att ge anslag för att dra de här bredbanden till skolorna fördelar regeringen IT-pengar efter antalet elever. Det gör att man gynnar de skolor som har många elever och som finns i storstäderna. På vilket sätt hjälper det en skola på landsbygden med 30 elever? Skolministern säger ju: Jag vill satsa på glesbygdsskolorna och jag vill satsa på de skolor som finns när det gäller IT Jag kan väl i den här omgången i stället fråga ministern så här: Är Ingegerd Wärnersson beredd att se till att alla landets glesbygdsskolor får tillgång till en acceptabel digital infrastruktur? Är skolministern redo att göra det?

Fru talman! Regeringens tillväxtgrupp, ledd av näringsminister Björn Rosengren och i övrigt bestående av företagare, företrädare för facket och forskare, enades för en dryg vecka sedan om att marginaleffekterna skall minskas successivt i alla inkomstlägen med start år 2000. Finansministern har sedan viftat bort detta som en opinionsyttring bland andra. Finns det någon möjlighet att minska marginaleffekterna för alla utan att i högre inkomstlägen sänka statsskatten och det som återstår av värnskatten?

Det är klart att när Björn Rosengren tillsammans med dem skrev ett uttalande förra veckan så är det ett mycket tungt dokument, och jag lyssnade noga på vad Björn Rosengren sade när det presenterades, nämligen att i mån av utrymme så är det här något som man borde pröva att göra år 2000. Jag är inte säker på att det finns ett sådant utrymme. Det får väl den kommande budgetberedningen visa. Jag är däremot klar över att i den utsträckning som vi nu kommer att sänka skatterna görs det på inkomstsidan för löntagare. Det var också uppenbarligen den här gruppen överens om, och där har finansminister Erik Åsbrink fått ett bra besked inför de samtal som han har att föra med andra grupper. Exakt hur detta vägs av och i vilken ordning det sker vill jag inte binda regeringen för så här i en frågestund. Men låt oss glädjas, Lars Tobisson, över den enighet som visades från framträdande företrädare för svenskt näringsliv och fackföreningsrörelser.
Fru talman! Herr statsminister! Jag är glad inte bara över vad dessa har visat utan över att statsministern nu verkar tala för det som vi moderater har krävt så länge, nämligen inkomstskattesänkningar för alla löntagare. Nu var frågan inte om detta skulle göras just år 2000, utan min fråga var: Hur uppfattar statsministern ett av de få konkreta förslagen som kom fram från tillväxtgruppen, att marginaleffekterna skall minskas för alla inkomsttagare? Går det att göra det på något annat sätt än genom att sänka det som återstår av värnskatten? Har nu företrädare för facket ställt upp på detta, varför skulle då inte statsministern kunna säga: Då gör vi det, eftersom det rimligen måste vara bra för att hålla företagen och välutbildad arbetskraft kvar här i landet.
Fru talman! Den lilla bisatsen som Lars Tobisson hade i sitt anförande - vad vi moderater alltid har talat för - är väl inte riktigt rätt beskrivning. Vad Moderaterna aldrig har talat om, och vad Björn Rosengren var angelägen om att understryka, var ju att detta inte får äventyra de offentliga finanserna. Det är ju också det som den här gruppen, såvitt jag förstår, har kommit fram till när den har sagt att man får börja med inkomstskatterna. För det övriga i katalogen som har funnits från Moderaternas sida genom åren finns ju inte uppräknade i dokumentet. Vi lånar inte till skattesänkningar, Lars Tobisson. Vi äventyrar inte de offentliga finanserna en gång till, och vi skall klara finansieringen av vården, skolan och omsorgen. De restriktionerna finns där. Det är ju det som aldrig har gällt för Moderaterna. Det är därför som de inte kommer att spela någon roll i svensk skattepolitik ens i den överenskommelse som jag nu tror ligger inom räckhåll i riksdagen. Ni förstår inte det grundläggande sambandet.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till näringsminister Rosengren med anledning av EU-stödd företagsflytt. Det har under de senaste dagarna getts information om hur företaget Lear Corporation i Bengtsfors i Dalsland erhåller EU-stöd för flytt av den del som berör sömnaden. Man erhåller alltså EU stöd för att flytta från ett EU-stött område till ett annat i Portugal.
Fru talman! Jag är väl informerad om detta. Det som har hänt är att man flyttar en mycket mindre del till Portugal. Det handlar om sömnad. Bakgrunden till detta är att Portugal är ett land som får starkare stöd. Det är ett s.k. mål 1-område, och det har företaget utnyttjat. Samtidigt har vi det förhållandet i Sverige att det är lättare att få strukturstöd från EU om man etablerar företag i de inre områdena i Norrland i Sverige. Vi har alltså det dubbla förhållandet, dels att vissa delar av enklare produktion kan hamna i andra EU-länder på grund av stöden, dels att vissa företagsetableringar i södra Sverige kan hamna i Norrland. Detta är en konsekvens som ytterst handlar om solidaritet mellan länderna i EU. Jag ogillar det som har hänt. Men jag vill också säga att den kvalificerade produktionen har hamnat i Sverige. Forskningen inom detta företag har hamnat i Sverige. Det är den enklare produktionen som har flyttats. Jag förstår de människor som är missnöjda med detta, men det finns en rationell förklaring.
Fru talman! Näringsministern säger att Portugals del är sämre värderad än den dalsländska delen. Jag hoppas att ministern är mycket införstådd med vilken situation Dalsland har med en generellt hög arbetslöshet. Detta berör omkring 200 anställda, och det får katastrofala effekter i ett område som är starkt beroende av kommande strukturfonder som vi inte heller vet någonting om, t.ex. läget för Dalsland när det gäller kommande mål 2-område.
Fru talman! När det gäller strukturfonderna, såväl mål 6 som mål 2, vill jag här i kammaren säga att vi från regeringens sida med mycket stor skärpa har framhållit för det första att det måste utvidgas. Det gäller inte minst i Norrland och kustområdena. För det andra gäller det de s.k. statsstödsreglerna 92.3 a, som måste hanteras på ett annorlunda sätt. I dag är de väldigt hårda i den meningen att vi har svårt att kombinera nationella regionalpolitiska medel med just Jag lovar Åsa Torstensson och övriga här i kammaren att vi när det gäller strukturfonderna kraftfullt driver frågan och jag tror att vi kommer att lyckas väl.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till socialminister Lars Engqvist. I Stockholms län finns det en stor andel invandrare och flyktingar som inte har erhållit rätt till svensk pension. Med anledning av detta blir de beroende av socialbidrag. De söker socialbidrag varje månad. Detta blir en belastning för kommunen såväl i ett ekonomiskt perspektiv som i ett personalperspektiv. Kommunen kan inte ställa samma krav på de här människorna eftersom de är äldre och inte står till arbetsmarknadens förfogande. Samtidigt som kommunala skatteintäkter minskar ökar kostnaderna för de kommuner där koncentrationen av personer med invandrarbakgrund är större, såsom i Botkyrka och Detta är integritetskränkande. Dessutom känns det inte bra för dessa personer att behöva vända sig till socialtjänsten för att i slutet av varje månad hämta bistånd till sin försörjning. De måste alltså lämna in en ansökan varje månad, och de skall vistas i Sverige hela året utan rätt till vare sig miljöombyte eller semester som andra pensionärer i Sverige har.
Fru talman! Detta är ett stort och, naturligtvis, också växande problem. Jag delar helt beskrivningen av de bekymmer som vi ställs inför. Socialtjänstutredningen har i uppdrag att se på bl.a. den här frågeställningen. Vi väntar oss ett förslag från utredningen senare under våren. Vi får tillfälle att pröva vilka möjligheter som finns att från statens och kommunernas sida hantera problemet. Dessutom får vi möjlighet att senare diskutera det. Vi avvaktar alltså Socialtjänstutredningens förslag, som vi hoppas kommer att redovisa en framgångslinje för att skapa trygghet åt äldre invandrare som har kommit till Sverige.
Fru talman! Jag tackar för svaret och är glad att en kommitté är tillsatt för att titta på dessa problem. Jag skulle också bli glad om ministern kunde förklara vilka direktiv som kommittén har och när man kommer att lämna en rapport.
Fru talman! Socialtjänstutredningens direktiv handlar inte bara om de här problemen, men bl.a. om dem. Jag har under hand informerat mig om att utredaren just arbetar med förslag som skulle kunna lösa en del av de här problemen. Utredningen kommer att lägga fram sitt förslag nu under våren. Jag tror att det sker i mitten av maj. Vi kommer således att få ett förslag. Vi kommer också att få en chans att diskutera olika lösningar på detta.

Fru talman! Genom den miljöövervakning som vi har och som varit ganska aktiv, inte minst i de vatten som frågaren talar om, följer vi tillståndet i vattnet tämligen noga. Vi är naturligtvis också beredda att vidta de åtgärder som är nödvändiga med tanke på vad vi på det här sättet märker. När det gäller t.ex. ersättningen vill jag inte på rak arm ge ett konkret svar här och nu men jag skall naturligtvis undersöka den saken. Frågan om hur man sanerar och tar om hand den typ av avfall som Elisabeth Fleetwood talar om är ganska känslig. Det är inte alldeles enkelt att hitta lösningar på det.

Fru talman! Svaret på den konkreta frågan här är att vi självfallet är beredda att se vad danskarna gör. Vi har ett mycket nära samarbete med Danmark, inte minst i miljöfrågor.
Fru talman! Jag har en fråga till miljöministern. Efter en utredning konstaterade Statens energimyndighet i mitten av januari att vårt elsystem klarar att leverera tillräckligt med kraft även under kalla vinterdagar. Vid effekttoppar är det möjligt att importera el de få timmar och dagar som det kan bli aktuellt, menar man. Den import man då väljer att lita till består till stora delar av gammal dålig renad dansk kolkondens som resulterar i ökade miljöfarliga utsläpp som genom de förhärskande västliga vindarna förs över till Sydsverige och västkusten, dvs. de områden som redan nu är mest försurade. Mot bakgrund av den kärnkraftsavveckling som tidigare aviserats vill jag fråga ministern om han blir bekymrad av att det i slutet av januari visade sig att vi i Sverige under ett par dagar själva inte klarade av vår elförsörjning utan blev tvungna att importera el. Föranleder det någon åtgärd från energiministerns sida?

Fru talman! Självfallet är det inte bra om vi konsumerar el som är producerad på det här sättet. Nu har vi ett betydligt större grepp än vad frågaren är ute efter här genom integreringen av elmarknaderna, genom ett ganska aktivt arbete på att få bort den här typen av elproduktion och genom en långsiktig ansats som hänger ihop med vår klimatpolitik för att minska koldioxidutsläpp och annat. Jag tror att det i första hand är i det perspektivet som man måste se problemet.
Fru talman! Jag tackar för svaret men blev ändå inte riktigt lugnad, för jag är lite osäker på hur allvarligt miljöministern ser på det hela. Vad som är allvarligt är att det under de två nämnda januaridagarna var extremt kallt bara i norra Norrland, 49 minusgrader i Karesuando. Det är köldrekord, men där bor det inte så värst många människor. I söder - Stockholm, Göteborg, Malmö - var det ungefär 15 minusgrader. När det är extremt kallt här nere kan det bli 25-30 minusgrader som bekant. Vad händer då med vår elförsörjning? Om det dessutom råder sträng kyla i hela Nordeuropa kan de länder som vi nu kan importera el ifrån inte sälja någon el till oss. Sådan kyla är visserligen ovanlig. Även om vi inte haft extremt kalla vintrar sedan 1985, 1986 och 1987 måste vi tänka oss för innan vi nedrustar elförsörjningen. Min förhoppning är att även miljöministern skall komma till den uppfattningen att kärnkraften måste avvecklas med förnuft. Först när vi har framtagna miljövänliga alternativ kan den avvecklas.
Fru talman! Det är självklart och förnuftigt att avveckla kärnkraften. Det är naturligtvis också självklart att avveckla den med förnuft. Det har hänt en del tillfälliga ting av det här slaget, men jag måste försöka hålla perspektivet på det långsiktiga. Jag måste dessutom försöka se på alla de möjligheter som nu finns att i Sverige och i vårt närområde lägga om elproduktionen så att vi får ett i alla avseenden bättre elproduktionssystem, inte minst miljömässigt.
Fru talman! Jag har en fråga till Lars Engqvist. Sverige var pådrivande när det gällde att ta fram standardregler i FN för funktionshindrade. De kom 1993 och antogs så småningom i Sverige. När vi nu tittar på Handikappombudsmannens rapporter - den senaste kom för någon vecka sedan - ser vi att tillståndet i kommunerna inte är särskilt bra. Hälften av kommunerna saknar handikappolitiskt program. Hälften av landets skolor är inte ens minimalt handikappanpassade. 20 % av kommunerna har fixat troattoarkanterna vid övergångsställen, osv. Att man är pådrivande i FN men sedan inte är pådrivande i sitt eget land och i landets kommuner tycker jag är ett probelm. Jag funderar över vad ministern tänker göra åt saken.
Fru talman! Det är som Owe Hellberg påpekar mycket material som pekar åt att vi inte klarar våra åtaganden fullt ut - inte bara Handikappombudsmannens rapport utan framför allt den rapport som Bengt Lindqvist överlämnade i går, Bemötandeutredningens slutbetänkande. Den visar att vi naturligtvis har resursproblem i somliga kommuner, vilket vi måste hantera framöver. Den gamla sanningen att en väl utbyggd generell välfärd är en förutsättning för en radikal handikappolitik står sig. Det andra är att vi har ett mer principiellt problem att ta ställning till, nämligen frågan om rättighetslagstiftning kontra kommunernas självbestämmaderätt. Den frågan försöker Bengt Lindqvist reda ut genom att anvisa ett system. Han föreslår ett system av sanktioner mot de kommuner som inte följer det regelverk och den lagstiftning som finns. Vi får anledning att diskutera Bengt Lindqvists utredning och avser att återkomma med regeringens ställningstagande i anslutning till den nationella handlingsplan för handikappolitiken som skall komma i början av hösten.
Fru talman! När det gäller den byggda miljön har faktiskt ministern ett lagförslag i sin skrivbordslåda. Jag tror att det ligger där, om det inte ligger kvar i den förre finansministerns skrivbordslåda, nämligen lagförslaget om att enkla hinder skall vara åtgärdade i den byggda miljön till 2005. Det tycker jag det är dags att ta fram och se till att de funktionshindrade blir lovade att lagstiftningen blir införd innan vi nu kommer in i det nya milleniet. Ta fram lagstiftningen och se till att den blir genomförd.
Fru talman! Det finns många angelägna förslag för att se till att de medborgerliga rättigheter som alla medborgare, också medborgare med funktionshinder, skall garanteras verkligen fungerar. Det handlar om regler för den fysiska miljön, tillgängligheten till offentliga lokaler, rätt till information osv. Allt detta behandlas i Bengt Lindqvists utredning. Vårt besked är att ett samlat handlingsprogram för handikappolitiken för de första åren i början av det nya århundradet skall redovisas i början av hösten. Då skall vi ta ett samlat grepp, och jag hoppas att vi gemensamt skall kunna verka för att vi får en radikal framåtsyftande handikappolitik.
Fru talman! Utifrån den senaste tidens uppmärksammade händelser vad gäller barn som utsatts för övergrepp vill jag ställa en fråga, som jag tror många berörs av, om den anmälningsplikt som åvilar personal som på olika sätt arbetar med barn i kommuner och landsting. Den anmälningsplikten är en skyldighet i dag. Det finns rapporter som visar att 15 % av landstingsanställda har anmält när de befarat att barn far illa. Det är en liten andel.
Fru talman! De siffror som Gunilla Tjernberg pekar på är oroande. Poängen med anmälningsplikten är att vi därmed skall få en tidig signal om sådant som inte fungerar. Jag ställer mig gärna beredd att pröva vad man kan göra för att få det att fungera bättre. Problemet handlar inte bara om anmälningsplikten.

Den frågeställningen diskuteras och förbereds i Utbildningsdepartementet. Jag skulle önska att skolministern svarade på detta då det är fråga om barnomsorg, som är mycket viktig och aktuell just nu. Den frågan är föremål för beredning.
Fru talman! Jag tycker att det känns väldigt bra att höra att det finns ett intresse för att se om det är nödvändigt att vidta någon form av disciplinära åtgärder där anmälningsplikten inte efterlevs. Jag är väl medveten om att det här är en del i en ganska problematiserad situation. Det betyder inte att vi inte skall ta itu med varje del. Socialministern tar upp ett kommande lagförslag, såvitt jag förstod. Man skall se över lämpligheten vid anställningar inom barnomsorg och skola. Jag förstår att det är skolministern som håller i denna del. Jag kan se en brist i lagförslaget, så långt jag kunnat tänka och läsa igenom det. Det omfattar bara nyanställningar, inte dem som redan finns i barnomsorgen och är anställda. De borde med nödvändighet omfattas av lagen.

Fru talman! De flesta - jag skulle tro den absoluta majoriteten - av dem som bor i hyresrätt gör det därför att de söker ett icke spekulativt boende. De har inga planer på att använda sin hyresrätt som ett marknadsvärde på bostadsmarknaden. Jag tycker att det är oerhört väsentligt att vi bibehåller ett stort hyresrättsbestånd och ett allmännyttigt bestånd i de stora tillväxtregionerna för att det skall bli balans på bostadsmarknaden. Det är därför som regeringen nu planerar åtgärder för att tillförsäkra oss möjligheterna att hyresrätten även framöver skall spela en viktig roll på bostadsmarknaden.
Fru talman! Jag kan inte tolka statsrådet på annat sätt än att han har en uppfattning som sensationellt nog avviker från vad sekreteraren i Institutet mot mutor, juristen Torbjörn Lindhe, uttalar i medierna i dag, nämligen att hyresrätten har ett ekonomiskt mätbart värde. Kan statsrådet närmare redogöra för varför hans uppfattning skiljer sig från den som sekreteraren i
Fru talman! Jag förstår inte frågeställningen riktigt. Jag har markerat att hyresrätten spelar en oerhört viktig roll på bostadsmarknaden för att den skall ha en allsidig sammansättning. Jag markerade också i mitt tidigare inlägg att de allra flesta - ja, den absoluta majoriteten - av dem som väljer hyresrätten som boendeform inte har någon ambition att använda hyresrätten i spekulativt syfte. Jag tycker att det är viktigt att det råder balans på bostadsmarknaden mellan olika upplåtelseformer. Bostadsrätten spelar en viktig roll, hyresrätten har en funktion och äganderätten har en annan funktion. Men det är balansen som gör att vi kan tala om en social bostadspolitik.
Fru talman! Jag har en fråga till socialministern. Härommorgonen hörde jag ett inslag i radion där ett landstingsråd i Stockholms läns landsting och en barnläkare diskuterade gömda barns rätt till hälsooch sjukvård. Det handlar alltså om barn som göms för att familjen skall undvika avvisning etc. Vad som framgick var att det är helt klart att barnen i enlighet med den lagstiftning som finns får akut vård, inget annat. Då undrar jag om socialministern anser att sådana regler är i samstämmighet med FN:s barnkonvention. Om inte, kommer regeringen med förslag till åtgärder för att barnens bästa skall gälla även i situationer där föräldrarnas agerande är emot lagen?
Fru talman! Det gäller att med utgångspunkt från akuta problem formulera den korrekta frågeställningen. Vi kan knappast ha en särskild sjukvårdslag för gömda barn. Problemställningen är i stället: Varför har vi en situation där föräldrarna känner anledning att gentemot myndigheter gömma sina barn? Hur skall vi klara att bedriva en human invandringspolitik? Hur skall vi se till att människor som kommer till Sverige får möjlighet att i trygghet planera för sina liv, eller i varje fall att de får ett snabbt besked om möjligheterna att stanna i Sverige? Problemställningen är knappast en sjukvårdspolitisk fråga. Nu hörde jag inte själva debatten, men utgångspunkten måste ju vara att människor snabbt skall kunna få besked om de får stanna i Sverige och att vi skall kunna föra en generös politik som gör att människor kan planera för sina liv och självfallet därmed också få en god vård för sina barn.
Fru talman! Jag håller med om att det bör gå snabbt när det gäller asylsökande att få besked, så att denna situation inte behöver uppstå. Dessvärre uppstår den ju ändå. Då har bl.a. Stockholms läns landsting gått ut och sagt att om man ger annat än akut sjukvård kan det betecknas som trolöshet mot huvudman, vilket jag tycker är väldigt anmärkningsvärt. Det kan ju gälla förebyggande hälsovård eller rehabilitering för dessa barn. De förmenas alltså detta om föräldrarna beslutat att gömma barnen för myndigheterna. Dessa barn borde få samma rättigheter som barn till asylsökande föräldrar. Jag hoppas att regeringen snabbar upp detta ärende. Barn är barn oberoende av föräldrarnas bakgrund.
Fru talman! Jag instämmer gärna i Lennart Kollmats avslutande påpekande, att barn är barn oavsett deras föräldrars situation. Barn skall kunna räkna med att få nödvändig vård. Om jag har uppfattat det hela rätt - och jag läste det i en notis efteråt - hade det ansvariga sjukvårdslandstingsrådet bestämt sig för att ta tillbaka beskedet från landstinget. Man hade missuppfattat informationen. Jag hoppas att det är så.
Fru talman! Jag vill vända mig till näringsminister Amnesty International och Naturskyddsföreningen har skickat ett skarpt formulerat brev till Colombias president. Bakgrunden är dödsskjutningar och kidnappningar av indianrättsaktivister som har protesterat mot Urra-dammen i Colombia. Urra-dammen är byggd av Skanska i ett joint-venture med ett ryskt företag. Projektet har finansierats med lån bl.a. från Min fråga till näringsministern är: Hur kan Exportkreditnämnden tillåta att krediter lämnas till projekt av det är slaget?
Fru talman! Jag antar att den frågan är väl prövad i Exportkreditnämnden, och att man har hanterat den frågan som man hanterar andra exportkrediter. Mer kan jag inte svara på det.
Fru talman! Fru talman! Förmögenhetsskatten är en skatt som fått märkliga konsekvenser. Låt mig ta ett exempel. Sammanboende som inte är gifta med varandra och inte har gemensamma barn får äga 900 000 kr var utan att drabbas av förmögenhetsskatt. Gifta får äga 900 000 kr tillsammans. Det måste väl ändå vara orättvist att skatten skall vara beroende av civilståndet. Under Olof Palmes tid skrevs en proposition, Där sägs det uttryckligen att man vid utformningen av regler om skatter och sociala förmåner borde undvika att ge regler ett sådant innehåll att människor förlorar på att gifta sig eller vinner på att skilja sig.

Fru talman! Mot bakgrund av att det som Mikael Oscarsson säger är en korrekt beskrivning är detta en sak som man så småningom skall rätta till någon gång när det finns resurser till det. Jag misstänker att man i så fall förväntar sig att ändringen skall gå i den riktning att den förmånligare ordningen skall gälla för alla, oavsett om man är gift eller sambo. När det väl är sagt innebär det att staten har ett skattebortfall framför sig när det gäller förmögenhetsbeskattningen. Jag har här lyssnat på alla de önskemål som finns från kammarens ledamöter om angelägna utgifter. Jag är djupt engagerad i vården, i skolan och i omsorgen om både barn och äldre, och vi vet att det saknas resurser. Jag kan tala om för Oscarsson att vi inte kommer att röra dessa skatter förrän vi vet att vi har klarat av resursfrågorna för det som är det grundläggande för ett gott samhälle, nämligen vården av de gamla och omsorgen om våra barn.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Men tillbaka till sakfrågan: Är det inte märkligt att om ett gift par har 900 000 kr var som förmögenhet i form av pengar på banken, fonder eller villa, får paret betala 13 500 kr i skatt per år? Ett sambopar med exakt samma förmögenhet betalar noll kronor i förmögenhetsskatt. Är detta rimligt? Vad tycker statsministern i sakfrågan? Gäller inte Olof Palmes proposition om att man skulle undvika att ge reglerna ett sådant innehåll att människor förlorar på att gifta sig eller vinner på att skilja sig?
Fru talman! Jag sade redan i mitt första svar att det inte känns rimligt. Men sedan lade jag till att i den våldsamma katalog som vi har av krav på skattesänkningar och krav på förbättringar, är inte detta någonting som står högst upp. De här sakerna får vi nog vänta med ett tag. Sedan lever jag ändock i den tron att man ytterst gifter sig av kärlek och att hur förmögenhetsskatten så småningom faller ut är vid det ögonblick man ingår äktenskap en underordnad fråga.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till den som känner sig ansvarig för bostadsfrågor, möjligen Olika falla ödets lotter skulle kunna vara en passande överskrift för min fråga. Jag och många med mig har reagerat mycket kraftigt när det har uppdagats att s.k. kända personer kan skaffa sig lägenheter ganska smärtfritt, för att uttrycka sig försiktigt, medan andra människor verkligen får kämpa sig till en bostad. Det finns t.o.m. de människor som inte har någon bostad över huvud taget utan är bostadslösa, och den andelen ökar mycket kraftigt.

Fru talman! Frågeställningen kan delas upp i två delar. En del handlar om de regler som i dag gäller på bostadsmarknaden. Det var den borgerliga regeringen som 1993 avskaffade bostadsanvisningslagen och som hade inriktningen att bostäderna i stället skulle förmedlas via hyresvärdarna. I dag har vi det läget i landet att ungefär 220 kommuner inte har någon bostadsförmedling. I många kommuner, exempelvis Stockholm, förmedlas hälften av lägenheterna via den kommunala bostadsförmedlingen och hälften via hyresvärdarna själva. Detta skapar naturligtvis situationen på bostadsmarknaden att väldigt många som efterfrågar lägenheter är tvingade att ta kontakt med hyresvärdarna för att den vägen försöka att skaffa sig en bostad. Men frågeställningen berör ju också ett djupare problem, nämligen bostadsbristsituationen i tillväxtområdena. Det är helt enkelt ett alldeles för lågt bostadsbyggande i dag. Det kommer visserligen att öka under de kommande två åren, men från en väldigt låg nivå. Regeringen har i dag, efter en beredningsprocess under ett antal veckor, kommit fram till att ge Boverket i uppdrag att titta närmare på hindren för bostadsproduktionen. Jag tror att det är nödvändigt att öka bostadsproduktionen kraftigt i tillväxtområdena för att vi inte skall hamna i en ytterligt besvärlig bostadssituation om några år.
Fru talman! Tack så mycket för svaret. Jag förstår att det var lättare att svara på den sista frågan än på den första. Man kan ju också tänka sig att den kanske också är viktigare att se över än den första. Men min fråga kvarstår: Finns det någon lösning för att komma till rätta med ojämlikheterna, eller är det bara genom att skaffa regler om bostadsanvisningar som det går att komma till rätta med problemen?
Fru talman! Jag konstaterade att det var den borgerliga regeringen som avskaffade bostadsanvisningslagen och som hade inriktningen att hyresvärdarna själva skulle svara för förmedlingen av lägenheterna. Det blir kanske nödvändigt att återinföra bostadsanvisningslagen. Uppdraget att se över den frågan ligger hos den bostadssociala beredningen. Det blir kanske också nödvändigt för kommunpolitiker runt om i landet att återinföra de kommunala bostadsförmedlingarna. Men det är ju ingen politisk linje som de borgerliga partierna hade i regeringsställning, utan de valde att gå i den andra riktningen i stället.
Fru talman! Jag har en fråga till skolministern. Den här veckan strejkar tusentals elever i Malmö, och fler skolor hotar att strejka på grund av att man tycker att det är orättvist att man inte får lika mycket resurser i Malmös skolor som i andra skolor. En rektor uttalade sig i tidningen i dag om att man är tveksam till om budgeten räcker för att man skall kunna leva upp till kraven i skolplan, läroplan och förordning.

Fru talman! Jag är glad över att skolministern följer frågan och utgår från att hon också ingriper om strejken visar sig fortsätta, för vi kan naturligtvis inte ha tusentals elever som inte går i skolan. En enig utbildningsnämnd i Malmö har begärt extra pengar från kommunstyrelsen, så det är ju en intern kommunalpolitisk fråga. Men jag tycker att det är allvarligt när ansvariga skolledare deklarerar att de är tveksamma till att de kan leva upp till de regler som vi i detta hus har bestämt skall gälla för vad eleverna skall få. Men jag är nöjd med att skolministern noga följer vad som händer och att hon kanske är beredd att ingripa om det visar sig att eleverna fortsätter att vara så här missnöjda. Detta är ju någonting som måste rättas till snabbt.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till statsminister Göran Persson. Sverige har, i likhet med en rad andra länder, krävt internationella observatörer vid rättegången i Turkiet mot Abdullah Öcalan. Detta är bra, inte minst med tanke på vad som har hänt med de advokater som Öcalan har haft till sitt förfogande, varav den ena sitter i fängelse, den andra är häktad och den tredje vågar över huvud taget inte agera längre. Oron för att denna rättegång inte skall bli en rättvis rättegång är stor, och jag delar den oron. Turkiets vägran att ta emot observatörer stärker bara farhågorna om att det snarare handlar om ett politiskt spel än om juridik - ett spel som jag tror riskerar att ytterligare skärpa Turkiets förföljelse av det kurdiska folket. Kurder i hela Kurdistan, och framför allt i Turkiet, behöver känna ett stöd från Sverige. I samtal med olika kurdiska organisationer har det framförts en önskan om ett mer konkret handlande från Sveriges sida när det gäller bevakningen av rättegången. Jag skulle därför vilja ställa följande frågor: Har svenska regeringen begärt hos den turkiska regeringen att få sända en delegation till Turkiet för att bevaka rättegången? Är statsministern beredd att sätta samman en delegation bestående av läkare, jurister och parlamentariker och begära att denna delegation får rätten att delta i rättegången och i förberedelsearbetet till densamma?
Fru talman! Jag utesluter inte ett sådant initiativ, men vi har valt vägen att först pröva att gemensamt inom Europeiska unionen sätta ett tryck på Turkiet för att den vägen garantera en rättvis rättegång. Det innehåller offentlighet och naturligtvis de krav som gäller för en rättegång i en demokrati och dessutom möjligheterna att sända observatörer. Kan vi enas om detta i Europa och göra det kraftfullt och samordnat inom EU:s krets väger det tyngre än om Sverige gör det ensamt. Jag har gott hopp om att så kommer att ske.
Fru talman! Jag tror att det finns en poäng, i alla fall gentemot alla de kurder som bl.a. finns i Sverige, om den svenska regeringen är beredd att aktivt skicka en färdig delegation med namngivna personer till den turkiska regeringen. Då får vi se om den turkiska regeringen är beredd att avslå även den begäran. Det blir ett större tryck. Jag skall bara lite kort beröra varför man skall skicka ned en läkare. Det hann jag inte med. Jag tror att det är viktigt att undanröja eller bekräfta de farhågor som finns om att tortyr och neddrogning av Abdullah Öcalan förekommer inför rättegången. Det är viktigt att få klarlagt om så är fallet eller inte. Jag påstår inte att det är på det viset, men det är oerhört viktigt att få detta klargjort.
Fru talman! Jag är inte av samma uppfattning som frågeställaren vad gäller tryckets tyngd. Om vi enas i unionen om att ställa denna typ av krav tror jag att det har en större tyngd än om ett enskilt medlemsland gör det. Alldenstund som det är den linjen vi vill pröva vill vi nog faktiskt fullfölja den innan vi gör någonting annat. Jag utesluter inte ett sådant agerande. Att en sådan delegation eller observatörskrets skulle innehålla en läkare tycker jag heller inte känns orimligt. Mot bakgrund av nyhetsförmedlingen kan jag säga att sådana tvivel mycket väl kan behöva undanröjas. Jag vill också säga att det för Turkiets del är så att rättegången kommer att följas av världsopinionen. De har naturligtvis att se till så att deras anseende och rykte i samband med rättegången inte skadas.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till näringsminister Björn Rosengren. Det finns planer på att Assi Domän skall föra över ca 900 000 hektar skogsmark till ett helägt dotterbolag med arbetsnamnet Sveaskog. Min fråga till näringsministern blir följande: Var ligger frågan i dagsläget? När kan vi vänta oss ett beslut när det gäller om planerna skall förverkligas och när de i så fall skall förverkligas?
Fru talman! Jag vill säga att vår ambition är att planerna skall förverkligas. Det har också fattats ett beslut om detta i denna kammare. Vi hanterar den frågan så, att vi för en diskussion med styrelsen och hoppas att vi skall få en lösning som leder till det som nämns här - Sveaskog. Jag är övertygad om att vi kommer att klara av det.
Fru talman! Jag har en fråga till socialministern. I lördagens Dagens Nyheter hade socialministern tillsammans med Landstingsförbundets ordförande en artikel om hälso och sjukvården. Det var mycket i den artikeln som var bra. Bl.a. skriver man att rätten att välja vårdgivare skall stärkas. Man skriver att privata vårdgivare måste kunna etablera sig i väsentligt större utsträckning än i dag framför allt i primärvården. Nu vet vi att vissa landsting är negativa när det gäller att teckna vårdavtal. Min fråga är följande: Är socialministern beredd att dels i socialtjänstlagen, dels i hälso och sjukvårdslagen skriva in rätten för patienter att välja vårdgivare, så att landstingen inte kan neka patienterna den rätten i framtiden? Jag tror faktiskt att det krävs en lagstadgad rätt till valfrihet på detta område.
Fru talman! Vad vi talar om i vår artikel - jag vill påpeka för Göte Jonsson att den inte bara innehöll en del bra saker utan att allt var bra - är två viktiga principer för svensk sjukvård framöver. Den ena är att sjukvården fortsättningsvis skall vara gemensamt finansierad och att landstingen och kommunerna fortfarande skall vara huvudmän för svensk sjukvård. Sjukvården skall vara en del i det politiska uppdraget på lokal och regional nivå. Men vi vill påpeka att det för att vi skall kunna utveckla sjukvården är viktigt att vi också arbetar med en mångfald av vårdgivare. För mycket lång tid framöver kommer naturligtvis landstingen och kommunerna att själva producera det mesta av vården, men vi tror att det är angeläget att vi också stimulerar privata vårdgivare att fungera som entreprenörer med avtal med landstingen och kommunerna. Vägen till denna ökade mångfald går via att landstingen och kommunerna själva initierar samarbete med de privata vårdgivarna och tecknar avtal. Friheten att välja vårdgivare måste handla om att välja de vårdgivare som har ett avtal. Det är bara på det sättet som vi kan garantera att sjukvården också blir gemensamt finansierad.
Fru talman! Jag tycker att mycket i artikeln var bra, men allt var inte bra. Det kan vi diskutera om lite längre fram. Jag delar socialministerns uppfattning om solidarisk finansiering. Det är också bra i detta sammanhang. Livet är lite underligt, socialministern. På lördagen skrev socialministern tillsammans med Landstingsförbundets ordförande att vi måste öka antalet privata vårdgivare. Jag förutsätter därför att det är bra för vården. Det är bra för patienterna. På tisdagen i samma vecka avslog Jönköpings läns landstings majoritet en hemställan om att få teckna avtal med privata vårdgivare - med två kiropraktorer och en privatpraktiserande psykiater. Det intressanta är att den privatpraktiserande psykiatern vill etablera sig i ett område där samma majoritet säger att man är underförsörjd när det gäller psykiatrer i öppenvården. Då ställer man sig frågan, socialministern, om vad det är för politik som gäller. Är det den som visades i handling på tisdagen, eller är det den som det stod om i DN på lördagen i samma vecka? Jag frågar eftersom det är Landstingsförbundets ordförande som står för båda dessa beslut. Det är därför jag frågar. Om socialministern anser att det är viktigt att kunna välja vårdgivare måste också lagen ge stöd för patienter.
Fru talman! Jag har en liten korrigering när det gäller innehållet i artikeln. Allt i artikeln var bra. Felet var rubriken, men den svarade jag inte själv för. Den var en smula hårddragen. Tillbaka till diskussionen. Poängen i artikeln är just att landstingen skall vara sjukvårdshuvudmän. Varje beslut och varje avvägning måste ske mot bakgrund av det politiska ansvar som landstingspolitikerna har. Vad vi vill uttala oss för är att en långsiktiga utveckling måste gå mot att vi använder alltfler privata vårdgivare, men i varje läge måste man bedöma om dessa privata vårdgivare garanterar bra vård och om just de passar in i organisationen. Det vore illa om Sveriges riksdag beslutade vilka vårdgivare som skall komma ifråga. Det måste landstingen ha ansvaret för. Just därför att det var Lasse Isaksson som skrev artikeln är jag garanterad att man i Jönköping vägde detta mycket noggrant och hade starka skäl för att just i det avseendet säga nej.
Fru talman! Vi har fått vänja oss vid att regeringen skriver i Dagens Nyheter om vad den kanske tänker göra i stället för att lägga fram propositioner på riksdagen bord. Jag tänkte just också referera till en sak i Dagens Nyheter. Det pågår just nu en artikelserie om hur det ser ut i förorten Fittja - en stadsdel i min hemkommun. Regeringen bedriver där en viss projektverksamhet med integrationsprojekt. Man har utsett förhandlare som från regeringens sida skall förhandla med kommunledningen om hur man skall utveckla livet för medborgarna där. Samtidigt pågår där lite mer i skymundan en egentligen ganska stor tragedi. Utbildningen för barnoch ungdomar är nämligen så otroligt dålig att högstadieskolan har sämst resultat och sämst betygspoäng i hela Sverige. Från kommunens sida ägnar man sig, i stället för åt att rycka upp skolan och låta den ingå i projektet, åt att försöka svälta ut och på olika sätt försvåra för den friskola som finns där. Jag tänkte därför fråga skolministern om hon är beredd att agera för att integrationsprojekten mer lyfter fram skolan som den basverksamhet som kan skapa en bra framtid för barn och ungdomar i utsatta områden.
Fru talman! I den s.k. storstadssatsningen riktar vi pengar just till de minsta barnen. Vi föreslår också att det skall finnas en allmän förskola för barn från tre års ålder. Jag ser det här som en oerhört viktig del. Skall vi satsa på barn och ungdom skall vi börja tidigt, och det är de små barnen som skall ha de största resurserna. Vi lägger också pengar på en satsning på språkutveckling. Den kan gälla alla som arbetar inom såväl förskola som skola. Vi har också en satsning på vuxna. Jag kommer dessutom i den s.k. utvecklingsplanen från departementet, som jag kommer att lämna ifrån mig i maj månad, att speciellt uppmärksamma det vi kallar den mångkulturella skolan. Där läggs också vikt vid att verkligen uppmärksamma de problem som finns i vissa tätorter men också de fall där man har lyckats med invandrare i andra tätorter.